Fru talman! I mitt förra inlägg försökte jag ge uttryck för att det är viktigt att vi tittar på våra samhällsuppgifter i ett sammanhang och inte lösryckta från varandra. Under åren har jag kunnat notera att Moderaterna tycker väldigt bra om att kunna rycka loss bit för bit och diskutera dem i det samlade samhällsengagemanget. När vi pratar om resurser är det bara att konstatera att Moderaterna i sitt budgetalternativ anvisar 2,1 miljarder ytterligare till assistansersättningen. Det är alldeles korrekt. Men vad Moderaterna samtidigt undviker att tala om är att man genom att ta ifrån kommunerna långt mycket mer pengar kommer att försätta de funktionshindrade i en mycket sämre situation än vad som råder i dag. Oavsett vilket förhållningssätt vi har, är de faktiska omständigheterna sådana att det är kommunerna som är de stora välfärdsbärarna i samhället. Det är kommunerna som står för merparten av den välfärd som vi gemensamt finansierar och producerar. Därför kan man inte diskutera olika bitar lösryckta från varandra. Dessutom vill jag påminna om frågan om huvudmannaskapet. Här tycker jag att även moderater borde kunna erkänna att den här förändringen, där vi drog upp en tydlig gräns mellan försäkringskassans och kommunernas roll i det här sammanhanget, faktiskt var en förbättring. Det blev bättre för de funktionshindrade. Det blev rakare besked och snabbare handläggning, och det är ju alla betjänta av.

Fru talman! Jag tror att Marietta de Pourbaix Lundin gör sig skyldig till en mycket medveten liten politisk fint. Jag har talat om vad som är viktigt för svensk socialpolitik framöver. Vi kommer att få många tillfällen att diskutera hur vi skall se till att de handikappade får en förbättrad situation. I början av nästa år kommer utredningen om hur funktionshindrade möts, som leds av Bengt Lindqvist, att redovisas. Med den som grund får vi möjlighet, förhoppningsvis med stöd av moderaterna, att satsa resurser för att förändra attityderna i det svenska samhället och skapa rimliga villkor för de funktionshindrade. Men vad vi diskuterar nu är just assistansersättningen. Jag måste faktiskt upprepa detta: Även om det inte upplevs som förbättringar var det i alla fall så att med socialdemokraterna i regering räddades en reform som ni inte hade finansierat. Den var felräknad från början, och den var inte finansierad. Jag tror att de funktionshindrade är otroligt tacksamma för detta. Den här reformen har fortsatt att utvecklas. Vi har sett till att den kan finansieras så att man kan räkna med att ha en fungerande assistansersättning i framtiden. Det är socialdemokratins bidrag. Detta är ett slags förbättring av de funktionshindrades trygghet på lång sikt som är viktig. Till det kommer en rad åtgärder som behöver vidtas de närmaste åren, och de kommer att redovisas för den här riksdagen när det blir dags för det.
Fru talman! Jag bara konstaterar att jag inte nu heller fick något svar och att det tydligen inte fanns så jättemycket tanke bakom det socialministern sade när han blev socialminister för några veckor sedan. Vi moderater har hela tiden lagt mer pengar än socialdemokraterna på den här reformen, sedan vi också förstod att det var fler som behövde den. Jag upprepar: Att regeringen har lagt mer pengar har inte gjort att varje individ har fått det bättre. Om man däremot hade följt våra förslag hade varje individ fått det bättre. Man måste se moderaternas politik i en helhet, och detta hinner vi inte diskutera nu. Jag har bara ungefär en minut på mig. Till Hans Karlsson vill jag säga att interpellationer och frågor är ett sätt för oss riksdagsledamöter att kritiskt granska regeringen. När jag lyssnar på Hans Karlsson låter han som en biträdande socialminister som bara försvarar regeringen. Jag tycker att vi allihop har rollen att kritiskt granska regeringen. När jag lyssnar på det här kommer det i mitt huvud upp en sång: It's only words, and words are all I have. Jag känner att det är ungefär så med socialministern: Det är en väldig massa ord. Det hjälper dock inte de funktionshindrade, utan vad de behöver är handling nu - inte bara en massa utredningar. Socialdemokraterna har fortfarande chansen att den 16 december rösta för moderaternas förslag och ta ett steg i rätt riktning.
Fru talman! Jag tror inte att man kommer särskilt långt med att anklaga varandra för att bara använda ord. Jag avslutade mitt interpellationssvar med att citera vad den socialdemokratiska regeringen skrev i sin regeringsdeklaration. Jag skall upprepa detta: "Människor med funktionshinder skall ha goda möjligheter till delaktighet. Lagstiftningen skall skärpas för att förhindra diskriminering av funktionshindrade på arbetsmarknaden och i resten av samhället. Tillgängligheten till offentliga lokaler och kollektivtrafik skall förbättras. Avgifterna och reglerna inom äldre och handikappomsorgen ses över och socialtjänstlagen förändras för att garantera att alla har pengar till personliga behov." Det är en principiell deklaration som, om vi skall leva upp till den, kommer att kräva enormt mycket arbete. Det kan inte vara så att jag varje gång jag får en interpellation skall redovisa någon sorts proposition. Vi får tillfälle att redovisa vår politik framöver, och jag tror att moderaterna får många möjligheter att ställa upp för en socialdemokratisk politik när vi redovisar den.

Fru talman! Jag vill tacka skolministern för svaret, men jag tvingas konstatera att skolministern inte alls svarar på frågorna. Visserligen framhålls inledningsvis att kvaliteten på Balettskolans undervisning inte får sänkas. Då kan man inte, om man kan något om balettundervisningen, vidhålla de förändringar som föreslås i skolförordningen och som också Balettskolan med rätta har kritiserat. Det handlar först om skolans möjligheter att avråda en elev från fortsatt dansundervisning. Där anser tydligen Ingegerd Wärnersson att skolans bedömning om en elev har förutsättningar för en framtid som yrkesdansare är mindre betydelsefull. Om en elev eller föräldrar inte vill eller orkar ta till sig skolans synpunkter vid samtal skall eleven få fortsätta undervisningen i alla fall. Till vilken nytta, kan man fråga sig? Det här handlar om en specifik yrkesutbildning. Jag vet inte om Ingegerd Wärnersson dansat balett eller någon gång har besökt Balettskolan, vilket jag har gjort många gånger. Det är ingen dansverksamhet i ordets allmänna mening, utan det är en elitutbildning och yrkesutbildning av väldigt specifikt slag med mycket höga krav på undervisning och elever. Man kan ha synpunkter på elitutbildning för barn i dessa åldrar. Men balett är en konstart som kräver väldigt tidig träning. Eleverna skall vara färdigutbildade yrkesdansare vid 18 års ålder. Som alla vet går dansare i pension mycket tidigt. Man måste bestämma sig. Vill man ha balett i Sverige, eller vill man det inte. Det går inte att hoppa över dessa förutsättningar. Under puberteten händer väldigt mycket med både kropp och personlighet. Därför visar det sig ibland att även den elev som har haft förutsättningar för balett i början av undervisningen inte längre har det. Det gäller omsorg om eleverna. Det handlar om femton timmars undervisning i veckan och aktiviteter kanske sex dagar i veckan under många år. Skolan och även Skolverket har tyckt att det bör finnas en möjlighet till avrådan. Jag kan informera skolministern om att vi i utskottet också har fått information om att Skolverket och Balettskolan var överens om förändrade och moderniserade regler i förordningen vad gäller avrådan. Men att fullständigt strunta i att ha den möjligheten är inte klokt. Det tycker i vart fall inte jag. Den andra frågan gäller betygen. Där trodde jag att Ingegerd Wärnersson, som har lång erfarenhet av betygsfrågor, skulle ha kommit till en annan slutsats. Balettskolan vill sätta betyg i de tre ämnen som är undervisningens och utbildningens karaktär: klassisk balett, karaktärsdans och fri dans. Det är pinsamt, närmast generande, att man inte inser att klassisk balett eller fridans inte är jämförbara med undervisning i ämnet idrott och hälsa. Påståendet att "de mål som skall uppnås inom ämnet idrott och hälsa kan - mycket väl omfattas av de aktiviteter som undervisningen i ämnet dans ger" är väldigt slarvigt. Jag vet inte om det skall läsas som en underskattning av undervisningen i idrott och hälsa eller om det är så att man tror att dansundervisningen är en sådan undervisning i största allmänhet. I undervisningen i idrott och hälsa skall ingå "sambanden mellan mat, motion och välbefinnande". Det kan man verkligen inte anse som ett betygskriterium när det gäller vare sig fri dans eller något annat. Denna undervisning är en kulturart och en träning. Den innehåller väldigt mycket specificerade kursplaner. Det är rimligt att elevernas viktigaste ämnen i utbildningen är det man sätter betyg på och inte någonting annat. För att dansa balett också på gymnasienivå kan man visserligen ta in eleverna på prov; det går naturligtvis. Men vad den här diskussionen och det jag frågar om gäller är de elever som vill välja ett annat område. Jag tycker att det är orättvist att de ämnen som de eleverna ägnar så mycket kraft åt skall eleverna inte få credit för när de söker vidare, för då är det inte så att de kan dansa sig in genom prov utan då är det betyg som gäller. Därför borde rimligen de viktigaste ämnena vara de som det sätts betyg i, inte andra ämnen som man inte ens har.
Fru talman! Också jag tycker att det här ämnet är viktigt. Jag blev intresserad när jag såg att det skulle komma upp här och att Beatrice Ask hade framställt en interpellation. Även jag skulle ha önskat att skolministern kommenterade frågan lite mer från de enskilda elevernas synpunkt. Jag tror inte att man hjälper någon elev genom att låta honom eller henne fortsätta en utbildning som eleven saknar förutsättningar för. Det har varit alldeles för mycket i det svenska skolsystemet som gått ut på att lotsa elever genom utbildningssystemet utan hänsyn till vilka konsekvenserna blir för den enskilde eleven. Jag tror inte att någon lärare eller annan ansvarig i onödan skulle avråda en elev från att fortsätta sin utbildning. Men i uppenbara fall, där en ung människas fysiska utveckling kanske gör att hon inte klarar av övningarna - kanske mår hon t.o.m. fysiskt dåligt av avancerade dansövningar - är det mänskligare att råda eleven att ägna sina krafter åt någonting som leder honom eller henne vidare i studier och yrkesliv. Risken finns säkert också, som Beatrice Ask sade, att kvaliteten på Svenska Balettskolan sänks när den här möjligheten till avrådan tas bort. För mig är ändå det viktigaste att enskilda elever kan fara illa. Fru talman! Den andra frågan i den här debatten, dvs. skolans önskemål om att få sätta betyg i klassisk balett och dans, aktualiserar också en svaghet i dagens svenska betygssystem, som inte ger eleven tillräcklig rättvisa när det gäller att kvalificera sig till vidare utbildning. Att en elev, som ägnar en stor del av grundskoletiden åt balett och dans, inte skall få tillgodogöra sig det betyget är naturligtvis djupt orättvist. Att, som regeringen gör i sin proposition, föreslå betyg i ämnet idrott när ämnet över huvud taget inte förekommer i utbildningen verkar inte särskilt genomtänkt. Frågan om möjlighet att avråda vissa elever och frågan om rättvisare betyg är så allvarliga att jag hade välkomnat i varje fall en antydan från skolministern om att det finns anledning att diskutera och nyansera regeringens förslag på den här punkten och att föra en dialog, för elevernas bästa.

Fru talman! Jag är mycket väl medveten om vad avrådan respektive avvisning är, alltså att avrådan och avvisning inte är samma sak. Det är helt korrekt att det behövs en modernisering. Det är ju precis vad Balettskolan och Skolverket var överens om - utifrån hänsynen till eleven behövde detta moderniseras och förändras. Det är vi överens om. Problemet är att regeringen säger: Nu tar vi bort det här, för det behövs inte. Sedan hänvisas man till allmänna resonemang om utvecklingssamtal. Detta är inte tydligt. Det är tvärtom otydligt! Jag tror att det för elever i en sådan här specifik undervisning är väldigt farligt om man inte är tydlig med att det faktiskt inte alltid är så att eleven har förutsättningar att fortsätta. Det är alldeles riktigt att det inte är fråga om avvisning. Jag känner inte till de praktiska förutsättningarna i Malmö och Göteborg. I Stockholm däremot behöver man inte lämna den skola som man i övrigt går i. Man går på Högalidsskolan och är tillsammans med kamrater som man känner sedan tidigare, även om man lämnar dansundervisningen. För tydlighets skull borde regeringen ta intryck av vad Skolverket och skolan säger. Ingegerd Wärnersson säger ju själv att här skall man låta Skolverket följa med. Hur länge då? Är ministern beredd att ändra reglerna, och i så fall på vilka grunder? Sedan vill jag gärna veta hur regeringen tänker ge lärare instruktioner om hur betyg skall sättas i ämnen som de själva inte har utbildning för, och som de inte heller undervisar i, så att det för elever och omgivningen i övrigt verkar klokt. Vad som föreslås här är ju att man skall sätta betyg i ett ämne som eleverna inte har i stället för att kräva att det finns kursplaner och betygskriterier i det ämne som är allra viktigast i just denna utbildning. Det här är faktiskt ologiskt. Jag vill veta hur de här lärarna skall informeras om detta och på vilket sätt man skall säkerställa ett slags rättvisa. Vad är det som gör att just baletteleverna när de söker till naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program skall behandlas så orättvist? 10-15 timmar har de balett av olika slag. Men de får betyg i ämnet idrott som de inte har haft. I normalfallet har man betydligt färre timmar i ämnet idrott. Man har alltså ägnat mycket mera tid, energi, undervisning och arbete på detta ämne. Varför skall man inte få credit för det? Varför skall de här eleverna missgynnas? Skulle det vara farligt att använda kursplaner och betygskriterier i de här ämnena? I så fall är frågan om man skall ha de här ämnena och ge undervisning i dem i svensk skola. Jag tycker att detta rimmar väldigt illa med alla andra villkor. Ärligt talat tror jag att detta bara är politik. Det är bara politiskt snack.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

Fru talman! Det är riktigt att det finns strävansmål när det gäller betygen, och det är klart att man kan göra lokala kriterier. Men det förefaller ändå ganska orimligt att man skall ge betyg i ett ämne som eleverna inte har. Sedan kan man leta fram en och annan detalj som man kan säga att även baletteleverna måste ha. De behöver lära sig simma. Jag kan hålla med om det. Men jag menar att det är en konstig konstruktion. Det får man väl i så fall titta på när man tar ställning till de kursplaner och de betygskriterier man har för det ämne som eleverna får undervisning i. Det är det som är min poäng. Annars kunde vi använda kursplaner och betygskriterier nästan hipp som happ och säga att det alltid går att vara lite böjlig och hitta på. Ämnet idrott och hälsa har en väldigt specifik karaktär. Det är inte jämförbart, enligt min mening, med det som är karaktärsdans eller fri dans, eller balett för den delen. Det är ett annat ämne, som måste bedömas utifrån sina kriterier. Dessutom blir det så, i och med att det är ett betyg, att man inte ger de här eleverna credit för den undervisning de faktiskt har haft och de kunskaper de förmodligen har fått. Det tycker jag är sorgligt, för det missgynnar de här eleverna när de skall gå vidare, om de inte väljer att pröva in till balettskola på gymnasienivå. Och det gör väldigt många elever inte, därför att man förändrar sina intressen och av andra skäl. När det gäller frågan om utvecklingssamtal m.m. vill jag säga att utvecklingssamtal är väldigt bra. Men jag tror faktiskt att det finns skäl för att både Skolverket och Balettskolan har ansett att man behöver ha just denna möjlighet till avrådan i förordningen och att det bör finnas regler för hur det skall hanteras. Jag tror att det är ett stöd. Det är ganska så svårt, i den stund det handlar om en utbildning som man specifikt har valt och säkert lagt ned mer än hela sin själ i. Ofta har föräldrarna också gjort det. Jag hade naturligtvis som minister kunnat göra något, men vi gjorde inte det. Likväl tycker jag att permanentningen är bra. Men man gör fel i de här avseendena.
Fru talman! Ägnar man i en jämkad timplan ett stort antal timmar åt klassisk balett, modern dans osv. är det också för mig helt uppenbart att det är det man skall ha betyg i. Det är ganska stor skillnad mellan den undervisningen och den vi har i idrott och hälsa. Sedan undrade skolministern vad det egentligen är för skillnad mellan avrådan och utvecklingssamtal. Då kan man diskutera varför man föreslår en ändring. Med min erfarenhet från skolans värld, där jag har sett många människor drabbas mycket hårt av att inte i tid ha fått ett allvarligt samtal om att man kanske borde fundera på hur man skall anpassa sin inriktning, tror jag att det är mycket viktigt att man faktiskt kan få en avrådan med den innebörd det har, som skolministern riktigt sade. Det gäller särskilt en sådan här utbildning, där man verkligen går in med sitt engagemang och stora ansträngningar. Det handlar ju inte om att man helt mot en människas vilja kan tvinga henne att sluta. Men för elevens skull är det nog viktigt att man är tydlig, om skolan märker att det inte fungerar alls.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret, men med tanke på att Margareta Winberg har utlovat att regeringen skall genomföra en kampanj om ungdomars sex och samlevnadsvanor är svaret tämligen luftigt. Jag har ställt väldigt konkreta frågor. Det första som jag har undrat över är vilka initiativ statsrådet tänker vidta. Man får nu veta att Ingegerd Wärnersson skall tillsätta en diskussionsklubb, en diskussionsgrupp med ungdomar, vilket väl är trevligt, och att Skolverket har gjort många och tänker göra fler broschyrer och rapporter. När utbildningsutskottet besökte Skolverket i veckan fick vi veta att man där tyckte att man hade tillverkat så mycket av broschyrer, PM och annat som ingen läser. Jag tror att det är en risk även med ytterligare material. Det egentliga problemet, som Ingegerd Wärnersson berörde först på slutet, är ju att varken skolministern, Skolverket eller någon annan av oss har kunskap om sakläget. Det går inte att ge besked om ifall eleverna får vad läroplanen ger dem rätt till när det gäller sex och samlevnadsundervisning. Det har inte gjorts någon gedigen uppföljning eller undersökning av detta. Tycker man, som jag gör, att det här är viktiga frågor, kan man inte bara rycka synpunkter ur luften. Jag tycker att huvuduppgiften i det här arbetet från Utbildningsdepartementets sida måste vara att se till att vi får fram fakta om hur skolorna lever upp till att ta ansvar för olika kunskapsområden. Utbildningsutskottet har på eget initiativ, vilket Ingegerd Wärnersson känner till, givit kansliet i uppdrag att göra en undersökning om kunskapsområdet ANT. Den undersökningen är väldigt intressant när den kommer fram till slutsatserna. Det visar sig att den tyder på att många elever inte har fått den undervisning som de är garanterade enligt den läroplan riksdagen har fastställt eller åtminstone har fått ha synpunkter på. Jag tror att det ligger i farans riktning att det är lika illa med sex och samlevnadsundervisningen. Men det är klart att vi för att få någonting uträttat måste veta hur det är, och det måste vara prioriterat. Jag frågade också vilka insatser skolministern är beredd att göra för att utveckla samarbetet mellan hem och skola i de här frågorna. Det berör ministern inte i det här svaret, och det gjordes inte heller i svaret till den kristdemokrat som man hänvisar till att man har debatterat frågan med tidigare. Inte heller i artikeln i lördags av fyra socialdemokratiska statsråd nämns föräldrarna med något annat än en mening, där man säger att diskussionerna måste börja i hemmen. I övrigt har man inga som helst synpunkter på detta. Därutöver finns i samma tidning en artikel där skolministern pratar vidare om det här ämnet. Där föreslås att man skall visa porrfilm i skolan. Det är det besked som man ger till föräldrar, att det skall visas porrfilm. I övrigt berör man inte föräldrarna. Jag tror utöver att den idén är befängd att man, om man vill att föräldrar med alla sorters religion och bakgrund skall känna tillit till svensk grundskola, måste etablera ett förtroendefullt samarbete mellan vuxna - föräldrar, lärare och andra - när det gäller frågor som rör sex och samlevnad. Det är ju så att grunden för ungdomars inställning och erfarenheter när det gäller sex är det som händer hemma och i familjens närhet. Därför kan man inte se frågan isolerat eller tro att skolan har något specifikt uppdrag vid sidan av, utan man är tvingad att först etablera ett förtroendefullt samarbete. Det tycker jag att man skulle ha tagit med. Min fjärde fråga i interpellationen rörde manligt och kvinnligt som pedagogisk fråga. Jag ville veta hur skolministern avsåg att följa upp det som riksdagen har beslutat och det som har kommit fram i utredningar på det här området, eftersom könsrollsmönstren är så tydliga och svåra i den här diskussionen.

Fru talman! Det här är ju intressant. Vad först gäller införandet av den läroplan som vi har och att man inte gav ett särskilt antal timmar för sex och samlevnadsundervisning, ANT m.m. vill jag säga att det inte var fråga om att man värderade ned de här ämnesområdena eller temana. Bakgrunden var två erfarenheter. Den ena var att det är nödvändigt att arbeta ämnesövergripande med vissa frågeställningar, där man kan se det hela. Det var då väldigt praktiskt att ge rektor det ansvaret. Det är också det som gör att det finns perspektiv i läroplanen. Den andra erfarenheten vi hade var att den mest framgångsrika undervisningen i sex och samlevnadsfrågor ofta bedrivs i teman och på ett annorlunda vis. Vi vill därför frigöra också de här frågorna från den mycket traditionella ämnesindelningen och de timplaner som man brukar ha. Det handlar alltså inte om någon viktning av värdet utan tvärtom om ett sätt att försöka hitta en ny form för denna undervisning. Problemet är att det sedan dess har suttit två socialdemokratiska statsråd, om jag får inkludera Ingegerd Wärnersson i detta sammanhang, som inte ens har kommit på att man skall ta reda på om det här fungerar. Vad jag försöker påpeka är att jag misstänker att det är lika illa som med ANT-undervisningen, att många elever får inte den undervisning som de har rätt till eller inte får arbeta tillräckligt med de här frågorna. Jag tycker att Ingegerd Wärnersson borde ta ett initiativ, men detta kommer sist på listan. Det som Ingegerd Wärnersson säger i sitt interpellationssvar är att det första som hon har kommit på - som framgår av pressmeddelanden och annat - är att man skall ha några ungdomar som skall sitta på departementet och tycka till om något som naturligtvis kommer att präglas av deras erfarenheter i den egna situationen. De är värdefulla, men de säger ju ingenting om hur undervisningen ser ut i alla Sveriges skolor när det gäller sex och samlevnad. Om man har det förhållningssättet smiter man ifrån vuxenansvaret. Vi har i riksdag och regering såvitt jag förstår ansvar för att alla ungdomar, inte bara de som kan komma med i någon diskussionsgrupp på departementet, får den undervisning som läroplanen föreskriver. Jag vill ha fram det underlaget för att vi skall veta om vi behöver ändra på regelverket, så att ungdomar inte missar detta. Det är centralt. Sedan fick jag inte något svar på frågan om föräldrarna. Jag är, precis som Ingegerd Wärnersson, bekymrad över normbildningen. Jag inser att det finns mycket att göra för att ge ungdomar bättre trygghet i de värden de står för. Jag kan inte komma ifrån att undervisning i sexoch samlevnad inte kan genomföras fristående från föräldrarna. Om inte föräldrarna känner förtroende för skolans sätt att hantera frågorna, och skolministern går ut och säger att hon skall visa porrfilm på lektionerna, undrar t.o.m. jag om jag skall skicka mina barn till skolan. Jag vill inte ens själv se porrfilm. Jag vet att det inte var så Ingegerd Wärnersson menade, men det är det intrycket man får. Jag skulle vilja ha ett besked i dag att det är viktigt för regeringen att se till att i värdefrågorna etablera ett ordentligt samarbete med föräldrarna. Vi måste hitta tillit och respekt mellan vuxna från olika delar av samhället med skolan om vi skall klara av att ge ungdomar en bra bas när det gäller värderingar och normer. Det är för att få bort de avarter som i dag finns när det gäller ungdomars syn på sex och sexualvanor.

Fru talman! Jag har två frågor. Jag kanske missade svaret på den första, jag vet inte om jag har fått svar på den. Jag kommer i alla fall inte ihåg. När kommer rapporten från Skolverket? När kommer man att redovisa hur det faktiskt ser ut? Kommer den före kampanjstarten? Jag skall snart diskutera frågan med Margareta Winberg, och jag vill gärna veta om det finns sakligt underlag innan vi börjar en kampanj för att ändra ungdomars sexualvanor. Sedan har jag ett tips: Tillsätt en föräldragrupp som ägnar sig åt att fundera över detta. Här finns bristen. Vi vet från andra undersökningar att föräldrar inte längre pratar med sina ungdomar om sex och samlevnad. Frågar man ungdomarna vill de helst inte att pappa skall ta upp vare sig preventivmedel eller annat. Det är lite pinsamt. Likväl är det viktigt att det görs och att det görs medvetet. Någonstans måste det etableras en sanning om att detta är en del av föräldraansvaret, dvs. en konkret del av det ansvar föräldrar måste ta. Ansvaret försvinner inte - som en del uppfattar det - när barnen börjar grundskolan. Det är riktigt att intresset är störst när barnen går i förskolan. Men ofta behöver ungdomar sina föräldrar mer än småbarnen - de håller sig ju rätt lugna ändå. Det ligger något i uttrycket små barn små bekymmer, stora barn större bekymmer. Därför tror jag att det vore bra med en signal som markerar föräldrarnas ansvar och möjligheter att bidra till en sund syn på sex och samlevnad. Det är viktigt att föräldrar är vaksamma, för det är på kvällarna och nätterna tonåringarna ser på porrfilmer - om de nu gör det - eller är ute i nöjessvängen och hamnar i den ena eller andra konstiga situationen där det inträffar våldtäkter och annat obehagligt, som de sedan får lida av hela livet. Vi måste väcka uppmärksamheten hos föräldrarna. Jag tänker återkomma till frågan om manligt och kvinnligt som en pedagogisk fråga. Jag ger mig inte. Här måste konkreta insatser göras.

Fru talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken samt ledamöter och suppleanter i Europarådets svenska delegation. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Fru talman! I dag skall riksdagen fatta de beslut som låser fast utgiftsramar och tak för 1999. Blir detta ett bra beslut, eller blir det besvikelse? Ja, för borgarna blir det besvikelse. De kommer säkert, som Bo Lundgren, att måla ut budgeten som svag och kraftlös, att ingenting händer. Regeringspartiet kommer säkert att tala om att det här är den bästa budget man kan tänka sig. Vi i Vänsterpartiet har en något mer balanserad syn. Vi har valt att inleda ett samarbete med regeringen och med Miljöpartiet, och budgeten var vår första uppgift. Det var ett enkelt val, men det var en svår uppgift. Det var enkelt därför att det svarar mot det uppdrag som våra väljare har gett oss, nämligen att driva på för arbete och rättvisa. Men det var svårt eftersom det fanns så litet tid för arbetet. Men trots den knappa tiden innebär denna budget steg åt vänster, för fler i arbete och mer rättvisa. Det finns de som säger att vi i Vänstern inte har vunnit tillräckligt. Fru talman! Den här omtanken om vår rätt till inflytande är kanske inte alltid så renhjärtad när den kommer från partier som alltid har sagt: Vänstern förmår inte ta ansvar. Det är omöjligt för Vänstern. Den kritiken påminner inte så lite om Tage Danielssons Grallimatik om ni minns den. Där skrev han och lät den obotfärdige säga: Alla negrer är lata. - Det där var en flitig neger. Han måste vara vit. De som är kritiska mot oss intar positionen: Vänstern kan inte ta ansvar. Vänstern har tagit ansvar. Då har de svikit. Det är samma typ av logik. Nej, vi sviker inte. Den här budgeten är det första steget i ett uthålligt samarbete för hela mandatperioden - eller hur finansministern? Det är så vi skall göra. Det skall vi klara. Och vi har redan nått en bit på väg. Så sent som i våras stod jag i denna kammare och kritiserade Socialdemokraterna för att målet om att halvera den öppna arbetslösheten var för begränsat. Då fick jag beröm och stöd av borgerlig press och t.o.m. borgerliga partier. Och vad ser vi nu? Nu har vi i den här budgeten ett konkret förslag om målsättning för ökad sysselsättning. Det är bra. Det borde vi vara glada för i alla partier. I den här budgeten kan vi konstatera att Sverige inte längre måste låna. Staten kan i stället amortera. Vi i Vänstern noterar det med glädje. Det var ju våra röster som hösten 1994 lade grunden till budgetsaneringen och gjorde merparten av denna. Sedan gick det för långt med sänkt a-kassa, sänkt sjukförsäkring och för hårda sparkrav på kommunerna. Men i den här budgeten är vi åter på rätt väg. Nivåerna i a-kassa och sjukförsäkring är återställda. Kommunerna får 1999 16 miljarder kronor mer än 1996. 2001 höjs nivån till 22 miljarder. Så långt har den affärstidning rätt som skrev innan valet att Persson följer Schyman. Allt i budgeten är inte bra. Man kan inte få allt - inte ens med 12 % av rösterna. Men trots det tar vi ansvar för helheten. Vi säger inte: Det där är dåligt men det där är vårt. Vi tar ansvar för helheten. Men vi kan ju med särskild glädje notera en del saker. I valet kritiserade Vänstern slopandet av värnskatten. Vi sade att det är orimligt att sänka skatten med 3 miljarder kronor och bara göra det för dem som tjänar lite bättre. Nu föreslår regeringen att också de som tjänar mindre skall få drygt 3 miljarder i sänkt skatt. Utan oss i Vänstern är jag rädd att skattesänkningen bara hade gällt dem som tjänar lite bättre. Hade det varit bättre? Vad säger ni i Folkpartiet? Jag vet att de som tjänar lite tycker att den lösning som majoriteten står för är mer rättvis. Vi kan nu notera en extra skattesänkning för hyresgäster. Jag tror personligen att det hade varit bättre att bara rikta in de här slantarna till krisårgångarna. Men visst ger den här generella sänkningen möjlighet till lägre hyror än annars. Är denna möjlighet till lägre hyror bra eller dålig? Vad säger ni i Centern? Jag vet vad hyresgästerna tycker. Kommunerna får en extra miljard 1999 och ytterligare två miljarder 2001. Visst stärker det vården och äldreomsorgen. Eller vad tycker ni kristdemokrater? Jag vet vad patienterna, personalen och de äldre på sjukhemmen tycker. I budgeten utlovas förslag för kompetensutveckling i arbetslivet som träder i kraft den 1 januari 2000. Detta är något som arbetsmarknadens parter länge krävt. Det här är förslag för tillväxt i näringslivet, i industrin. Jag är inte så säker på att det här löftet hade funnits utan Vänsterns medverkan. Är det här löftet bra eller dåligt? Vad säger Bo Lundgren? I budgeten finns flera förslag för en rättvisare lönesättning mellan män och kvinnor. Är det här steg åt rätt håll? Det bör alla borgerliga partier svara på i den här debatten. Kanske tycker någon av er rent av att det här är för lite. Men kom då med och driv på tillsammans med oss! Sitt inte tysta i de här borgerliga reservaten där ni befinner er. I budgeten finns satsningar på ett mer ekologiskt Sverige, på miljöomställning. Det finns pengar till naturskydd och marksanering. Vi har ett arbete på gång för gröna nyckeltal, miljöjusterade nationalräkenskaper. Det är ju så att vägen till en uthållig tillväxt just går genom satsningar på utbildning, kompetenshöjning, forskning och en produktion som är miljöanpassad. Det är en politik som ger utrymme för mindre företag att växa i framtidsbranscher där arbetsmarknadens parter vet att de arbetar under stabila och rättvisa villkor. Det är en väg till uthållig tillväxt som bygger på den produktiva rättvisans princip. Mot det här alternativet står ni i den borgerliga oppositionen. Två partier har valt att liera sig med Moderaterna. Kvar står en isolerad Center och möjligen de väljare som är på spaning efter den mitt som flytt. Ni säger att budgetens förslag är otillräckliga. Vad skall man då kalla ert alternativ? Det finns en reservation från den moderatledda alliansen. Det vänligaste man kan säga om den reservationen är att den liknar en önskelista. Den innehåller trevliga saker. Det gör alla önskelistor. Ni pratar länge om alla goda skattesänkningar, men ni säger väldigt lite om hur de skall finansieras. När ni talar lika länge om betalningen som om er skattesänkarfest, då kan vi börja föra en mer konstruktiv debatt. Men tills ni lärt er det blir era recept i bästa fall bara blå löftesballonger. I sämsta fall, om väljarna givit er mandat eller om vi i Vänstern släppt fram er, hade det blivit något mycket värre. Det hade blivit ofinansierade skattesänkningar, ökade klyftor mellan män och kvinnor och mindre satsningar på gemensam vård och omsorg. Det hade blivit mer av privata lösningar för dem som har och mindre av gemensam välfärd. Men det hotet har väljarna röjt undan. Väljarna, fru talman, föredrar uppenbarligen också det här som jag nu håller upp - ett litet rött paket med gröna snören - framför blå löften, blå ballonger. Väljarna vill ha mer av den produktiva rättvisan och mindre av marknadens makt och monopol. Och det är inte bara här i Sverige som sådana här alternativ formas. Det här är också den politiska verkligheten i Italien, i Frankrike och i Tyskland. Därför har vi formulerat krav för ett vänsterns samarbete i Europa. Tyvärr har vi inte med oss Socialdemokraterna. Det är lite märkligt eftersom de ibland anklagar oss för att inte inse att det behövs mer samarbete i Europa. Vad vi föreslår är ett ökat mellanstatligt samarbete för ökad sysselsättning, ett samarbete där fler i arbete är det överordnade målet. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 10. Vi driver ju på för ett alternativ till EMU anpassningen. Vi i Vänstern menar att Sverige har bättre möjlighet att hävda rätten till arbete och social trygghet utanför EMU. Andra, som statsministern, säger att de är genuint osäkra medan högern vill gå med för marknadens skull. Men EMU handlar ju, fru talman, inte bara om ekonomi. Det kanske inte ens främst handlar om ekonomi. Frågan handlar ytterst om vår nationella suveränitet. Ingen nation kan agera oberoende av sin omvärld. Det leder bara till Albanien och Nordkorea. Det är spår som förskräcker. Men ett land kan ju hävda sin suveränitet, rätten att fatta egna beslut. Genom hela historien har suveräna stater utmärkts av vissa särdrag. Tre av de kanske viktigaste har varit rätten att sluta förbund med andra stater, rätten att hålla här och rätten att prägla mynt, alltså ge ut pengar. I EMU försvinner en av dessa rättigheter, rätten att ge ut egna pengar. Och Sveriges rätt att sluta avtal med andra stater är ju svårt sargad redan genom vårt medlemskap i EU. Fru talman! Suveräniteten är ingen garanti för framgång lika lite som frihet är en garanti för välstånd. Men alternativen är sämre. En europeisk union med gemensam valuta leder med nödvändighet till en gemensam finans och skattepolitik - kanske inte omedelbart men på sikt. Den europeiska förbundsstaten blir den naturliga konsekvensen av EMU. Ett svenskt deltagande i den här valutaunionen måste avgöras i en folkomröstning. Något annat vore ett brott både mot Sveriges historia och mot Sveriges framtid. Vi anser att en folkomröstning borde hållas redan i samband med vårens val till EU-parlamentet. Men för att förenkla voteringarna och för att kunna manifestera största möjliga bredd väljer vi att biträda reservation 7 från Miljöpartiet i voteringen om kontraproposition. Vi menar att alla ledamöter och partier som vill ha en folkomröstning borde kunna sluta upp bakom oss och Miljöpartiet i den voteringen. Fru talman! Är då allt gott och väl när vi har antagit denna budget? Nej, det är det inte. Vi vet att det finns oroväckande tecken på en försvagad industriuppgång. Men det är ändå skillnad mellan denna försvagade uppgång och det tidiga 90-talet, då vi hade en accelererande nedgång under Carl Bildt. Det är en väldig skillnad. Om konjunkturen försvagas kraftigt, måste vi ha kraft att motverka nedgången. Detta har arbetsmarknadsutskottet insett. Det skriver: "Utskottet kan därför inte utesluta att de av regeringen föreslagna ramarna för utgiftsområde 13 och 14 kan behöva justeras upp." Vi måste ha den beredskapen. Men om vi skall kunna ha resurser till det kan vi inte samtidigt lova ut miljard efter miljard till försvarets svarta hål. Det kan vi inte ha råd med. I budgeten finns en politik för arbete och starka statsfinanser, med tydliga mål för ökad sysselsättning, överskott och amorteringar. Men budgeten säger också att dessa mål gäller vid den tillväxt som kalkylerades i 1997 års proposition. Om tillväxten av konjunkturmässiga skäl väsentligt skall avvika, skall motsvarande avvikelse från målen tolereras. Vad betyder detta? Ja, helt enkelt att om sysselsättningen blir sämre, får vi mindre inkomster. Då måste vi överväga att dra ned på amorteringarna för att klara jobben. Vi har redovisat denna precisering i ett särskilt yttrande. Jag tror inte att någon här i kammaren vill eller i vart fall vågar hävda någon annan mening. De tre partierna bakom budgeten har inte klarat att finansiera allt vad vi vill i budgeten. Vi har gemensamt klarat att höja pensioner och satt ett datum för höjda barn och studiebidrag. Men andra välbehövliga satsningar har fått stå tillbaka. Ett parti, Socialdemokraterna, fick ge avkall på sitt vallöfte om maxtaxor i barnomsorgen. Vi i Vänstern har fått ge avkall på många av våra krav. Detta är resultatet av prioriteringar som utgår från krav på överskott och fastställda tak. Denna nya stramare budgetprocess har en nästan enhällig riksdag ställt sig bakom. Av partierna är det väl bara Vänsterpartiet som har protesterat mot en del inslag i budgetprocessen. Jag är beredd att erkänna att den nya budgetordningen har många förtjänster, särskilt när det gäller att ta ned stora underskott. Men tekniken att fastställa utgiftstak för tre år framåt skapar också problem. Översatt till en hushållsbudget innebär den att familjen skall lägga fast sina utgifter för tre år framåt. Blir sedan inkomsterna större än väntat, kan familjen bara spara eller amortera, vilket är samma sak. En lönehöjning för en sådan här familj kan aldrig leda till ett nytt kök, en nyare bil eller något roligt för barnen, för taket ligger fast. Skulle Sveriges familjer tillämpa utgiftstak - att skilja inkomster från utgifter - skulle den inhemska konsumtionsökning som vi just nu ser och som leder till ökad efterfrågan på arbetskraft förbytas i en rejäl lågkonjunktur. Sådana här tak kan göra det svårt i framtiden, också vid goda konjunkturer med ökade inkomster för samhället, att finansiera angelägna reformer. Ett sådant exempel är maxtaxan i barnomsorgen. En sådan reform rätt finansierad är vi positiva till, men hur skall man få in den under redan satta tak? Vad skall bort i stället? Ökade inkomster är inget godkänt svar så länge vi inte har höjt taken. Att klara det med minskade utgifter för försvaret eller för arbetslösheten kan vara en lösning, men ännu enklare är nog att få fler i arbete, så att vi vågar bygga ut folkhemmet och höja taken, samtidigt som vi amorterar ned på statens skulder. Det är den här lösningen som vi i Vänstern förespråkar, att driva en politik för fler i arbete. Det sätter vi allra främst. Det är därför som vi har valt att vara med om att ta fram den här budgeten och inleda ett långsiktigt samarbete med två andra partier: för ekonomins, jobbens, rättvisans, jämställdhetens och miljöns skull. Det är den uppgift som vi skall klara under den här mandatperioden. Sysselsättningen skall upp, och rättvisan skall öka.

Fru talman! Vad gäller en allt större offentlig sektor vill jag säga: När det tillkommer två anställa, kanske i privata tjänster eller i exportindustrin, får vi råd med ytterligare en anställd i kommunen. Hela ekonomin växer. Ni moderater vill bara att de privatanställdas antal skall få öka medan de offentliganställda skall bli färre. Bo Lundgren! Jag talade i mitt anförande om notan för era betalningar. Var inte bara den generöse värden, som lovar ut alla godbitar vid smörgåsbordet! Hur skall ni finansiera det här? Ni har nämnt partistöd och presstöd. Det låter lite käckt, som någonting som man ändå kan ta bort. Det ger en finansiering med 400 miljoner kronor, men ni skall sänka skatten med 30 miljarder 1999 och sedan med 60 miljarder och med 86 miljarder. Presstöd och partistöd kan ge ca 300-400 miljoner. Det är den finansiering som ni vill tala om. Det andra, att ni vill överlåta allt till de privata försäkringsbolagen, talar ni inte om. Det gäller trafikförsäkring, arbetsskadeförsäkring och läkemedelsförsäkring, som förmånstagarna skall få betala. Makten skall flyttas från de trista politikerna till direktionsrummen i Skandia, Trygg-Hansa och de andra försäkringsbolagen. Tala om era finansieringar! Tala om medaljens baksida! Det rekommenderar jag Bo

Fru talman! Efter Barsebäck kommer ett uthålligt energisystem, där vi sparar och hushållar. Ni vill permanenta Barsebäck för evigt. Alternativt får ni ett väldigt abrupt slut när ni skall stänga tolv aggregat samtidigt. Här sägs att vi vill förhindra enskilda initiativ i vården. Det var oerhört felaktigt sagt. Varje dag tas det enskilda initiativ på vårdavdelningar, i daghem och i skolor, där enskilda anställda gör ett strålande jobb. Är de inte människor, Bo Lundgren? Det är inte några anonyma politiker som arbetar på sjukhusen och på daghemmen i Uddevalla, där jag lever. Där tas enskilda initiativ varje dag. Men vi vill inte att det här skall få styras av marknadens spel och av monopolkrafterna, utan gemensamt. Ni vill säger att ni vill finansiera trafikförsäkringen. Ni skall spara in 4 miljarder genom att man själv skall få betala trafikförsäkringen. Detta skall träda i kraft den 1 januari 1999. Ni moderater satsar 200 miljoner kronor i Riksförsäkringsverket och får en utväxling med en ny snabb försäkringsrehabilitering som ger 7 miljarder kronor. Vi kan se vilken utväxling Moderaterna har: Man satsar 200 miljoner kronor och får tillbaka 7 miljarder kronor inom två år! Det är otroligt att ni inte satsar 400 miljoner och får tillbaka 14 miljarder kronor! Detta är ju ett perpetuum mobile med skattesänkningar som finansierar sig själva. Det är ingen svensk som tror på det; det är bara blå ballonger! Därför föredrar svenska folket även små röda paket med gröna snören. Det är handfast och konkret, och det ger arbete och rättvisa. Ni moderater kan inte leka och tro att allt blir bra med en massa stora jättekäcka skattesänkningar. De är jättebra för jobbens skull, det tror jag också, men ni har ju ingen finansiering mer än vaga löften. Hade ni föreslagit att detta skulle träda i kraft 2003 hade ni kanske hunnit få in era försäkringssystem, men till 1999 fungerar det ju inte! Det här är den värsta formen av blåpopulism! Usch!

Fru talman! Den förra - ja, vad skall man kalla det - ordväxlingen var intressant. Det hade varit väldigt intressant om Lars Bäckström något hade kommenterat Vänsterpartiets kongressbeslut om att förbjuda eller avveckla friskolorna. Det kanske kommer i nästa inlägg. Fru talman! Kristdemokraternas budgetförslag tar sikte på att öka sysselsättningen så kraftfullt att välfärden kan tryggas för alla. Massarbetslösheten kostar ca 150 miljarder kronor i år, förutom naturligtvis förlorad självkänsla och framtidstro hos dem som drabbas. Vad som krävs är en offensiv tillväxtpolitik för nya jobb, framför allt genom bättre villkor för företagande. Vi kristdemokrater vill skapa ett så bra företagsklimat att landets företagare vågar börja satsa och vågar börja nyanställa igen. Det här vill vi åstadkomma genom regelförändringar, förenklingar, minskad byråkrati och stabila villkor i kombination med strukturella åtgärder som förbättrar ekonomins funktionssätt. Men det krävs också mindre skattebelastning på arbete, sparande och företagande om det verkligen skall hända något. Det räcker inte med en av åtgärderna. Det krävs ett helt batteri av åtgärder som tillsammans skall skapa förtroende och framtidstro hos både arbetsgivare och arbetstagare. När detta sker, när förtroendet mellan politiker och företagare kan börja återupprättas så att de nya jobben tar fart, då får Sverige också råd med en bättre och tryggare vård och omsorg. Då kan arbetslöshetsmiljarderna i stället användas till mer angelägna behov. Ett sådant akut behov är att det skall finnas tillräckligt med sängar, vårdplatser och läkare på våra sjukhus. Nuvarande katastrofala situation inom delar av vården är en skam för den regering som haft makten sedan hösten 1994, och som fick makten efter löften att avbryta ett besparingsprogram på det här området som den förra regeringen hade satt i gång! Vårt mål är att det skall tillkomma 20 000 nya sjukhusplatser på svenska sjukhus under de kommande tio åren. Fru talman! Genom omprioriteringar och besparingar i de offentliga finanserna kan kristdemokraterna genomföra en skattepolitik där alla får behålla mer av sin egen lön. Men skattelindring handlar faktiskt inte bara om ekonomi. För oss handlar det om att myndigförklara medborgarna. Vi tror att individer och familjer själva har förutsättningar att bättre än det politiska systemet bestämma över en större del av sin egen inkomst. Det civila samhället måste få större utrymme i Sverige. Det behövs inte bara en ekonomisk tillväxt. Vi behöver också ett tillväxtklimat för medborgaranda, för ökat ansvar i frivilliga nätverk och frivilliga organisationer i samhället. Därför vill vi kristdemokrater ge ökade förutsättningar för personligt ansvarstagande, samtidigt som den etiska dimensionen stärks. Mer enskilt ansvar bör gå hand i hand med en starkare etisk förankring i samhället. Det blir ett bättre, tryggare och friare samhälle än när staten och kommunen skall vara huvudansvariga för våra liv. Detta leder oss till att svenska hushåll och familjer behöver få uppleva en frihets och valfrihetsrevolution. Vi tror nämligen att det samtidigt blir en kreativitetsinjektion som i sig också ger ökad tillväxt och nya jobb. Därmed skapas mer gemensamma resurser för en värdig vård och en bättre omsorg för de verkligt svaga grupper i samhället som i dag kommer i kläm i det orimliga högskattesamhället. Jag tycker att det är tragiskt att ett modernt land som Sverige på väg in i 2000-talet skall hämmas - alltså även ekonomiskt - av att sitta fast i så mycket statligt och kommunalt förmynderi när det gäller valet av barnomsorg, val av skola, val av äldreboende och val av sjukvård. Men den socialdemokratiska regeringen sitter tyvärr fast i ett kollektivistiskt tänkande som senast manifesterades i den nuvarande socialministerns bannbullor riktade mot en ökad mångfald av vårdgivare inom sjukvården. Jag tror inte att vyerna heller särskilt påtagligt kommer att vidgas i riktning mot valfrihet och mångfald i sällskap med den sönderfallande utgiftsalliansen med Kristdemokraternas politik och budgetalternativ är alltså inriktade på att ge förutsättningar för nya jobb och för tryggare vård, kombinerat med en valfrihetsrevolution med en etisk dimension. Regeringens budgetförslag svarar alltså inte på långa vägar upp mot de utmaningar Sverige står inför. Finansutskottets socialdemokratiska majoritet bekräftar på ett närmast pinsamt sätt att budgeten i flera avseenden är ett alternativ byggt på lösan sand. Det är fullständigt unikt att en svensk regering ett par veckor efter att den lagt fram sitt viktigaste ekonomiskpolitiska dokument måste medge att de förutsättningar som den är grundad på inte håller, trots att varningssignalerna varit många och tydliga. De betydligt sämre konjunkturutsikter som kunde förutses redan i somras borde ha fått större genomslag i budgeten och den ekonomiska politik som den är grundad på, men detta har regeringen uppenbarligen valt att blunda för. Följden av en svagare ekonomisk utveckling blir lägre sysselsättning och högre arbetslöshet. Varslen om avskedanden inom industrin ökar nu mycket snabbt. Nu senast är det Volvo som varslar tusentals medarbetare. Mellan oktober 1997 och oktober 1998 ökade varslen om uppsägning med hela 57,6 %. Hittills har arbetslösheten i stor utsträckning minskat genom att människor förts bort ut statistiken. Det är också anmärkningsvärt att över 700 000 personer, hela 17 % av arbetskraften, helt eller delvis står utanför arbetsmarknaden när Sverige nu står på toppen av en högkonjunktur. Samtidigt finns det, trots denna massarbetslöshet, uppenbara överhettningsproblem i ekonomin som bekräftar de strukturella problemen inte minst på arbetsmarknaden. Men det värsta av allt, fru talman, är ändå att trots detta allvarliga läge så föreslår inte regeringen några åtgärder för att få fart på tillväxt och sysselsättning. Som vanligt skall de konkreta förslagen komma i nästa proposition. Så har det hetat i fyra år nu. Ideologisk vånda, oenighet inom regeringen om t.ex. synen på skatterabatt på hushållstjänster och inte minst allt segare förhandlingar inom den tillväxtskeptiska utgiftsalliansen är antagligen de effektivaste bromskrafterna mot att det skall hända någonting med de konkreta förslagen. Nu har Konjunkturinstitutet och faktiskt också Ekonomistyrningsverket varnat för att statsbudgetens utgifter redan i år kan gå igenom utgiftstaket med flera miljarder. Ovanpå detta cirkulerar nu rykten och uppgifter om att regeringen är på väg att göra upp med Sydkraft om att i onödan betala ut ett större antal miljarder för att man väljer en snabbavveckling av Barsebäck framför en långsiktigt hållbar omställning av energisystemet. På vilket sätt utgör detta ett led i en genomtänkt näringspolitik? Är verkligen snabbstängningen en rimlig resursanvändning? Varifrån skall miljarderna tas? Är inte Barsebäcksmiljarderna lika svåra att finansiera som försvarsmiljarderna, eller är det några andra pengar som existerar i något annat sammanhang? Vore det inte mer angeläget att t.ex. se till att det finns sängar och läkare på våra sjukhus? Det framgår också av budgetpropositionen att regeringen även i övrigt saknar en genomtänkt näringspolitik. Dessutom saknar man ett parlamentariskt underlag för en långsiktig och stabil tillväxtpolitik, vilket de senaste dagarnas diskussioner om försvarsbudgeten visar på. Fru talman! Det aktualiserar ett genuint dilemma i budgetarbetet som minoritetsregeringen Persson försatt sig i. Å ena sidan samarbetar regeringen med en politisk allians kring budgetens utgiftssida - vi kan kalla den för utgiftsalliansen. Å andra sidan vill man nu inleda ett samarbete om budgetens inkomstsida - om skatterna. Den 9 december är tanken att det skall bli diskussioner om skatterna runt ett i varje fall inledningsvis ganska stort bord. Jag tycker det verkar ganska svettigt för finansministern redan nu att försöka avgränsa samarbetet till just de fem områden som samarbetet var tänkt att omfatta. Försvarsdebaklet ger en försmak av vad som väntar med nuvarande regeringskonstellation under de kommande åren. Aptiten växer ofta medan man äter. Lars Bäckströms inlägg här var ett mycket intressant exempel på det. Hur länge tror Erik Åsbrink att Vänsterpartiet och Miljöpartiet tänker medverka i en sådan tudelad budgetprincip och bara vara med att samarbeta om utgifterna medan ett annat gäng skall samarbeta om inkomsterna och skatterna? Lars Bäckströms anförande var en kraftfull plädering för att denna tudelning med konstiga utgiftstak och sådant som man nu sysslar med bör bort och att det skall vara mer frihet och mer inflytande över hela processen från Vänstern. Men jag vill samtidigt gärna säga att det finns nya signaler i budgeten och mer positiva skrivningar om skatternas betydelse för tillväxt och sysselsättning i både propositionen och utskottets betänkande. Samtidigt har den tidigare kritiken mot förment negativa fördelningspolitiska effekter av sänkta kapital och förmögenhetsskatter närmast totalt utmönstrats ur både budgeten och betänkandet. Det skall bli väldigt intressant att se hur Vänstern och Miljöpartiet skall kunna gå med på detta. Det kanske är så, Lars Bäckström, att Vänsterns politik gällde inför och före valet. Nu, efter valet, verkar man beredd att ställa upp på en politik med sänkta kapital och förmögenhetsskatter på inkomstsidan och övergivna krav på rättvisa åt svaga grupper som änkorna på utgiftssidan för att få sitta med i de fina salongerna. Strömlinjeformningen och avradikaliseringen går nu i en svindlande fart på vänsterkanten. Där sitts det minsann inte still i de postkommunistiska reservaten, Lars Bäckström! Fru talman! Mot en disparat och sönderfallande utgiftsallians står Kristdemokraternas alternativ. Vi har tillsammans med Moderata samlingspartiet och Folkpartiet presenterat en annan inriktning av den ekonomiska politiken i en omfattande gemensam reservation. Kristdemokraternas politik tar sikte på att skapa förutsättningar för nya jobb. Det är en politik som ger en tryggare och säkrare välfärdsutveckling för enskilda och familjer.

Åkerinäringen och sjöfarten är för närvarande våra mest konkurrensutsatta näringar. Sjöfarten håller på att flagga ut. Nu är det jordbrukets tur, och åkerinäringen är också i fara. Samtidigt vill vi också göra en anständig satsning på att jordens fattigaste skall få bättre utvecklingsmöjligheter genom ett effektivare och bättre bistånd. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga kristdemokratiska reservationer och de gemensamma reservationerna men för att vinna tid yrkar jag bifall endast till reservationerna 1 och 17.

Fru talman! Det finns förmenta negativa effekter av sänkt förmögenhetsskatt och sänkt kapitalskatt, Mats Odell. Jag tror, men jag vet inte, att Mats Odell har en del aktier, kanske rent av förmögenhet. Det kan ju bara Mats Odell veta. Kommer Mats Odell personligen att få någon sänkt skatt av slopad förmögenhetsskatt eller sänkt kapitalbeskattning? Kommer Mats Odell att få det kan jag berätta att väldigt många av dem jag känner på Uddevalla lasarett, på de mekaniska verkstäderna i Uddevalla och på bilfabriken i Uddevalla inte kommer att få en enda krona i sänkt skatt av slopad förmögenhetsskatt, sänkt förmögenhetsskatt och sänkt kapitalbeskattning. Inte en krona kommer de att få. Då kanske det uppstår en del förmenta negativa effekter. De här människorna kanske är så okunniga att de inte inser att det är något negativt. Men de är så trubbiga ibland att de tycker att det är lite orättvist att Mats Odell som har ganska hyfsad inkomst får sänkt skatt och de får inget. Så trubbiga är en del människor i Sverige, Mats Odell! Sådana förmenta fördomar har de. Ni sade att ni har en sammanhållen reservation, Mats Odell. Det finns inte en rad i den reservationen om finansiering, utan det handlar bara om sänkt skatt. Det är på samma förklaringsnivå som att säga: Det är bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk. Tror skråen det att det sätter fart på ekonomin om man sänker skatten, om det är det enda man gör! Men hur skall man sedan få pengar till sjukvården, äldreomsorgen? Mats Odell utlovade 20 000 nya vårdplatser. Med vad skall de betalas? Vad får det för effekter när ni tar in miljarder på trafikförsäkringen och höjer avgiften i arbetslöshetsförsäkringen? Det drabbar dem som jobbar på sjukhusen och på bilverkstäderna. De får högre avgift till a-kassa, och de får högre skatt på sitt bilåkande. Allt det får de, men de får inte del av era skattesänkningar. Vi skall komma tillbaka till detta med taken och vem som har respekt för dem, Mats Odell. Moderaterna har bättre respekt än vad ni har. De ger kommunerna kompensation för skattesänkningar, men det gör inte ni.
Fru talman! Först vill jag säga till Lars Bäckström att jag icke kommer att få ett öre i sänkt skatt om förmögenhetsskatten avvecklas. För det andra står det i propositionen och i betänkandet, Lars Bäckström, att de lättflyktiga skattebaserna, som kapitalskatter och förmögenhetsskatter, skall upp på bordet. Jag tolkar Lars Bäckströms inlägg som riktat lika mycket till finansministern inför de överläggningarna som ett bevis på att det jag sade tidigare är sant. När det gäller förmögenhetsskatten, Lars Bäckström, har den socialdemokratiska regeringen redan befriat 17 av landets aktiemiljardärer från förmögenhetsskatt på sina aktier. Det är de vanliga människorna, de som i dag kanske är pensionärer och har byggt ett eget hem, som i dag drabbas av både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. De smarta, klipparna, har i stor utsträckning flyttat ut sitt kapital. De går fria. Det här handlar om att skapa en bas för stabila inkomster i framtiden också i den globaliserade värld vi befinner oss i. Kristdemokraternas profil när det gäller skattesänkningar är en höjning av grundavdraget för vanliga låg och medelinkomsttagare. 1,3 miljoner pensionärer, Lars Bäckström, får sänkt skatt genom Kristdemokraternas förslag. Samtidigt höjer vi pensionstillskottet med 200 kr per månad. Vår profil vad gäller fördelning av skattesänkningarna är verkligen rätt ur ett fördelningspolitiskt perspektiv.
Fru talman! Jag påstår inte att det inte kan vara behövligt att sänka skatter. Men däremot invänder jag emot att det inte skulle ha några fördelningseffekter och att det bara är tomt prat - för det är det inte. Jag och Vänsterpartiet - Bo Lundgren kan nicka här i bänken - var de första inom arbetarrörelsen som började tala om slopad förmögenhetsskatt på arbetande kapital i företagsamheten. Visst stämmer det, Bo Lundgren? Nicka gärna, så att jag vet att det är så. Vi insåg detta tidigare än vad Socialdemokraterna gjorde, men vi påstår ju inte att detta inte har några fördelningspolitiska konsekvenser. Det insåg vi att det hade, men vi gjorde detta för jobbens skulle. Erik Åsbrink vet också att det har fördelningseffekter, även om man måste göra detta. Att man inte har den insikten i det borgerliga lägret försvårar arbetet i skattesamtalen. Visst är det så. Ni måste gå hem och läsa på och se att det finns någonting som heter fördelningspolitik och effekter. Det är inte bara hjärnspöken. Mats Odell betalar kanske inte förmögenhetsskatt. Det gör inte jag heller. Men det finns de som gör det, och de är rika. De fattiga får inte del av detta. Det är ju så elementärt att säga att detta är förmenta fördelningseffekter. Det blir ju så dumt. Eller hur? Tala om hur ni skall få 20 000 nya platser i vården för 1 miljard! Det är en fantastisk utveckling. Man ger kommunerna 1 miljard, och så blir det 20 000 nya vårdplatser. Nu svingar ni det magiska spöt. Det är extrema utväxlingar ni har. Det är vita, kristdemokratiska, tomma ballonger. Sedan har vi detta med kommunerna. Ni sänker grundavdraget. Då får kommunerna mindre skattepengar. Det kompenserar ni inte med att öka statsbidragen till kommunerna som Moderaterna gör på ett korrekt sätt. Ni manipulerar med utgiftstaken. Sedan har ni mage att anklaga oss. Ni överför den statliga skatten till kommunerna. Det är vad ni gör. Ni ger bort statens skatteintäkter till kommunerna som kompensation. Det är manipulation och bedrägeri. Det strider mot grundläggande principer i skatterätten. Det är alltså en statsrättsligt vidrig manipulation för att undvika utgiftstaken. Så skall ni inte göra. Det är dålig moral.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte vet vart Lars Bäckström vill komma med sitt inlägg. Jag tycker att det bekräftar hans tidigare tes att den som är rik och frisk har det bättre än den som är fattig och sjuk. Det kan finnas fördelningspolitiska effekter. Men gäller det inte beskattningen av arbetande kapital? Lars Bäckström är uppenbarligen ändå beredd att föreslå att förmögenhetsskatten slopas där. Det kan vara så, Lars Bäckström, att det handlar om en avvägning mellan fördelning och tillväxt, dvs. att vi faktiskt måste se till att degen börjar jäsa när kakan skall bakas. Det är där jag tycker att det har skett ett genombrott i propositionen och även i betänkandet. Uppenbarligen kommer Vänsterpartiet att utgöra ett problem när det här skall sättas i sjön framöver. Jag tycker att det skulle vara intressant om Lars Bäckström utnyttjade sin möjlighet att svara på frågan om det stämmer att Vänstern har ett kongressbeslut på att förbjuda friskolor. Stämmer detta Lars Kristdemokraternas förslag om 20 000 nya sjukhusplatser gäller under tio år. Vi satsar 1 000 miljoner kronor mer än regeringen till kommunsektorn under

Fru talman! Ledamöter! Jag skall läsa upp en sammanfattning av utvecklingen under november månad. Det handlar om tillväxtprognoser för 1999. OECD: Från 2,4 % till 2,2 %, och mer kommer. Sammanfattningen här är väl vad man kan kalla en svart november för Sverige och en svart november för varje medborgare som är beroende av den svenska ekonomin, dvs. alla som har jobb, alla som inte har jobb, alla som behöver utbildning, alla gamla, alla sjuka, alla vi. Ungdomar sjunger mycket på en låt som heter Vintersaga av Monica Törnell. Där är omkvädet, det som kommer tillbaka när hon har gjort en massa landningar, för att inte säga nödlandningar, runtom i Sverige: "Det är då som det stora vemodet rullar in. Och från havet blåser en isande gråkall vind." Det här läget kräver ansträngningar. Skall Sverige klara att nå de sysselsättningsmål och de ekonomiska mål som regeringen har föresatt sig, måste vi identifiera tillväxtsektorerna och undanröja hinder för den goda tillväxten. Den budget som har lagts fram av regeringsunderlaget är som en gungbräda. Den vilar på en enda sten, och det handlar om att man satsar på och tror att tillväxten skall öka så mycket att totalekvationen i budgeten går ihop. Den här stenen skrivs nu ned i ökad omfattning på grund av det internationella läget, men också på grund av läget i Sverige. Misstron mot den svenska ekonomiska politiken har ökat på senare tid, liksom osäkerheten kring nivåer på räntor och valuta. Samtidigt har börskurserna justerats ned globalt. Den finansiella krisen i Asien är en viktig förklaring till detta. OECD upprepar i sin konjunkturbedömning i november råden till Sverige om att sänka skatterna och reformera arbetsmarknaden. Det är hög tid att regeringen tar det här på allvar. Det är inte första gången som OECD har påpekat detta. Detta är viktigt särskilt mot bakgrund av det internationella läge som råder i dag och det faktum att osäkerheten i de prognoser som vi trots allt har är större än på länge. Finansutskottet har haft en lång diskussion om trovärdigheten i de prognoser som läggs fram. Det är alltså ett skakigt läge. Den industriella konjunkturen blir också allt svagare. Hela hösten har trenden varit negativ, och under november befästes nedgången. Det tyder alltmer på att 1999 kommer att bli ett svagt år för industrin. Index och orderingång fortsatte att sjunka i november, inte bara för exportindustrin utan också för den inhemska, vilket siffror från i dag på morgonen visar med all tydlighet i världen. Det gör att industrin nu justerar ned sina produktionsplaner för det närmaste halvåret. Det gör också att sysselsättningen i industrin minskar. Det kommer flera varsel dagligen, senast 500 personer i Eslöv i dag på morgonen. Det här är mycket oroande rapporter. Fru talman! Tyvärr förmår inte regeringen att möta de här framtidsfrågorna eller hitta lösningarna. Den budget som har lagts fram vilar helt på förhoppningarna att konsumtionen skall öka och arbetslösheten halveras. Men åtgärderna för att säkra den här utvecklingen finns inte med. De saknas. De skattesänkningar som föreslås ger mycket liten effekt för dem som bäst behöver den. Centerpartiet samarbetade med socialdemokratin om saneringen av ekonomin i ett krisläge. Vi hade ett tydligt uppdrag som resulterade i att räntorna halverades och förtroendet för den svenska ekonomin återskapades. Här i dag är det en instabil överenskommelse som utgör regeringsunderlag. Det ger en mycket osäker situation. Det är mycket som är oklart om vad överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet egentligen innehåller för de ekonomiska frågorna. I de stora frågorna som påverkar den nationella ekonomin är parterna inte överens. På de fem samarbetsområden som utpekades i budgetpropositionen, nämligen ekonomi, sysselsättning, rättvisa, jämställdhet och miljö, finns det egentligen inga framsynta förslag. Vid bordläggningsdebatten diskuterades jämställdhetsförslagen som handlar om förbättrad statistik och att kvinnor skall synas mer på museum. Det skrattade vi mycket åt då. Det är väl fortfarande något som man kan raljera med, men det hjälper inte de kvinnor som är utsatta och inte klarar sig i dagens läge. Lars Bäckström pratar om att det är en satsning på hyresgästerna. Den satsningen på hyresgästerna kan man också le åt, om det inte vore så besvärligt för de människor som har svårt att betala hyran. Den satsningen innebär 30 kr i snitt för en vanlig tvåa. Dessutom handlar det om pengar som går till hyresvärden. Det är osäkert om de i förlängningen kommer till hyresgästen. Så här tomt och innehållslöst är det här paketet. På resten av de stora områdena som är viktiga skall gamla uppgörelser finnas kvar för att stabilisera läget. Det är tråkigt att se att man senast i går ryckte undan en del av den överenskommelse vi har haft om försvaret. Fortsätter det på det viset kan man fundera över vart politiken egentligen är på väg. En tydlig vänstersväng rakt in i dimman, kanske många skulle ha sagt. Centerpartiet är övertygat om att en god ekonomi är mycket viktig för tillväxt, utveckling och framtidstro i vårt land. Klimatet för näringslivet måste förbättras. Små och stora företag är viktiga för sysselsättningen och statens inkomster och måste ges en bra grund för sin verksamhet. Det finns konkurrensnackdelar för stora sektorer. Det gäller jordbruket, de stora trafikbolagen och sjöfarten, och det är förstås inte acceptabelt. Det måste till ett stabilt underlag som gör att det inte hela tiden krävs brandkårsutryckningar för att inte hela branscher skall dras omkull i det läge som nu råder. Riksdagen måste ta tag i de strukturella problemen för att sysselsättningen, utbildningsnivån och tillväxten skall kunna öka. Tudelningen på arbetsmarknaden men också i samhället i stort måste brytas. I dag finns det en, tycker jag, mycket oroande uppdelning mellan dem som är innanför och de som är utanför. Det gäller dem som är inne på arbetsmarknaden och dem som står utanför. Det gäller dem som har utbildning och dem som saknar utbildning och möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden. Det gäller dem som kan påverka och dem som enbart måste följa efter, dem som är delaktiga i samhället och dem som känner utanförskap. Det gäller de mycket få områden i Sverige som faktiskt växer medan resten av landet utarmas. Flyttlassen går i en aldrig tidigare skådad ström. Fru talman! Sverige behöver en heltäckande strategi för fler företagare och fler nya jobb. De grundläggande villkoren för företagarna måste förbättras, så att vi får ett långsiktigt bra företagsklimat som man kan lita på så att man vågar satsa. Centerpartiet vill sänka skattetrycket i takt med vad ekonomin medger och prioritera sänkt skatt på arbete och företagande. Bättre möjligheter till investeringar av kapitalbildning, en flexiblare arbetsmarknad och bättre ramar för lönebildningen är andra viktiga inslag i en god tillväxtpolitik. Det räcker inte att bara koncentrera sig på skattenivån. Det behövs ett branschinriktat utvecklingstänkande. Det finns i dag ett flertal branscher som har stora utvecklingsmöjligheter och som kan skapa tillväxt och sysselsättning. Turism, informationsteknik, hushållstjänster, musik och annat inom tjänstesektorn, miljön, den gröna ekonomin och skogsbranschen är några exempel på framtidsbranscher. Vi måste uppmärksamma vad som behövs för att de olika näringsgrenarna skall kunna växa och få bort gruset ur maskineriet. Jag skall särskilt prata en stund om informationstekniken. Den ger förutsättningar för ett decentraliserat näringsliv och för tillväxt i hela Sverige. God tillgång till avancerad informationsinfrastruktur får inte finnas bara i de stora städerna. Därför måste statsmakten se till att det finns möjlighet till bra datakommunikationer i hela landet. Det behövs en digital allemansrätt. Företagarorganisationer och enskilda har länge efterlyst en rejäl satsning på informationsteknik. Regeringen har nu chansen att visa vägen för landets utveckling. Centerpartiet anser att det nu är hög tid att initiera nästa stora infrastrukturprojekt, nämligen byggandet av ett nationellt fiberoptiskt nät. Inom överskådlig framtid finns det inget som tekniskt överträffar överföring via fiberoptik. Centerpartiet föreslår en satsning på den digitala infrastrukturen i storleksordningen 50 miljarder kronor. En utbyggnad av ett nationellt fibernät ger vår nation en modern infrastruktur inför Den digitala allemansrätten är viktig inte bara när det gäller företagandet. I utskottet förutsätts att Sveriges position som ledande IT-nation skall förstärkas. Hur skall det ske? Det finns lärare som inte har datorer och som inte kan hantera dem. Det finns elever som inte har tillgång till datorer, och det finns lärare som inte har fått lära sig hur man pedagogiskt använder det här utvecklingsredskapet. Företagen har inte ledningar för att klara av kundkontakter. Det ligger därför ett informationstekniskt mörker över hela landet utanför de större städernas centrum. Hur tänker regeringen lösa detta och när? Det tror jag är en av de viktigaste frågorna för företagens utveckling. Det räcker inte med att bara prata om skatter och skattesänkning, vi måste också prata om vad som behövs för de olika branscherna. Servicesektorn och servicetjänster är ett annat område där efterfrågan ökar. Tjänster inom hushållssektorn är en del av det. Många familjer önskar mer tid för varandra. För att göra det möjligt och för att stimulera nya jobb i tjänstesektorn bör skatten på hushållsnära tjänster subventioneras med 50 %. Vi pratar om ett RUT-avdrag som skall korrespondera med det ROT-avdrag som finns när det gäller att bygga om hus. Det ger nya jobb, och det minskar samtidigt den svarta sektorn. Vad gäller inriktningen på förslaget har Centerpartiet enats med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i ett särskilt yttrande. Vi vill visa likheterna i våra förslag och betona vikten av att regeringen snarast skall komma med ett förslag på skattesubvention för hushållstjänster. Vi väntar med spänning på hur diskussionen skall avlöpa inom regeringen i den här frågan. Sverige måste forma en stark grön näringspolitik med tydliga mål, en grön skatteväxling. Vi måste ge likvärdiga villkor för jordbruk och skogsnäring så att man kan konkurrera med företagare i andra EU länder. Det finns förslag, och vi har tidigare redovisat var vi står när det gäller förslagen i den Björkska utredningen. Vi måste också få en modern och fungerande arbetsmarknad. Det innebär att arbetsmarknadspolitiken måste reformeras. Det handlar återigen inte om att slå ut människor eller om att avskaffa fungerande strukturer och system på arbetsmarknaden. Det innebär i stället att förändra regler på ett sådant sätt att människor som står utanför har en chans att komma in på arbetsmarknaden. Lönebildningen är också en viktig fråga. För att kunna utveckla företagsamheten och inte minst den resurs som finns i tillväxt hos många kvinnoföretag måste regelverken förändras. Vi har sett i undersökningar att länsstyrelserna prioriterar manligt företagande med så mycket som upp till 90 % av de regionala anslag som finns. Det är inte en acceptabel situation. Europafrågan är ett annat tydligt exempel i regeringsunderlaget som gör att man frågar sig vart vi egentligen är på väg politiskt. Fru talman! Signalerna är utomordentligt dåliga när det gäller den svenska ekonomin. Signalerna är utomordentligt oroande när det gäller situationen för vanliga människor i det här landet. Utanförskapet ökar. Det gäller invandrare, ungdomar, arbetslösa, sjuka och åldringar. Det behövs ett bättre ledarskap, ett nytt ledarskap för det här landet för att kunna lösa de svåra problemen. Det får inte vara så att det stora vemodet rullar in, att en svart november leder till att vi alla in på skinnet känner av en isande gråkall vind.
Fru talman! Nej, Lena Ek, man skall inte bara vara vemodig. Lena Ek log, sade hon, när hon hörde om budgeten och förslagen om jämställdhet, så hon har ju ett glatt sinne. Men, Lena Ek, vad var det för fel att skratta åt att JämO får mer pengar? SCB får också i uppgift att ta fram bättre jämställdhetsbokslut, utredningen om jämställdhetslagen får tilläggsdirektiv om arbetsvärdering och myndigheterna får order om att jobba hårdare med jämställdhetspolitiken. Är det att skratta åt? Jag blir lite vemodig när jag hör en partirepresentant säga att man ler åt sådana förslag. Då blir jag, som jobbar i ett feministiskt parti, vemodig. Lena Ek nästan log också åt sänkt fastighetsskatt på 0,2 %. Det är väl ingenting! Men när Centern genomförde det tillsammans med regeringen i våras var det storslaget. Då var det rejäla grejer, och nu rullar det på, nu är det bra. Om Vänstern gör det är det dåligt. Då är det ingenting. Vad far gör är alltid rätt. Men om vi gör samma sak är det alls ingenting. Varför skall ni vara så missunnsamma, Lena Ek? Det ni gjorde i våras ledde väl till lägre hyror? Men det var lite orättvist ändå, för villaägarna hade redan fått så mycket genom sänkta räntor. Det hade inte hyresgästerna fått. Hyresgästernas riksförbund berömde ert förslag. De sade att sänkt fastighetsskatt är en omedelbar orsak till optimism. Redan i år har den minskat en första gång. Men det har mest gynnat villaägarna. Nu lovar regeringen ytterligare en sänkning, och den skall riktas enbart till flerbostadshus. Alltså är den avsedd att i någon mån rucka på orättvisan att småhusägarna har gynnats mest. Lena Ek, le inte åt hyresgästerna i storstäderna när de kräver sänkt hyra och de får sänkt fastighetsskatt! Det kommer att drabba Centern i storstäderna om man ler åt hyresgästernas krav på sänkt hyra.
Fru talman! Det är alldeles självklart att det inte går att le åt ett sådant här problem när 800 000 personer har socialbidrag. Många av dem är hyresgäster. Att då säga att deras situation radikalt skall förbättras genom en skattesänkning på 30 kr i månaden för en tvåa som går till hyresvärden är inte snyggt. Jag glömde, fru talman, att yrka bifall till reservationerna 2 och 18, vilket jag skall be att få göra nu.
Fru talman! Jag har inte sagt att det radikalt förbättrar situationen. Men vi har sagt att det ger möjlighet till lägre hyror än annars för dem som får en skattereduktion genom vår politik, som ni i Centern stöder nu genom vår gemensamma politik. Det är bra. Många bäckar små förbättrar situationen för de sämst ställda. Det är det som är bra. Men, Centern, var inte så sura! Sitt inte där mellan de två block som nu kämpar och säg: Vi vill inte vara med er, och vi vill inte vara med er andra. Kom med i stället! Ni är ju med oss om att EMU inte är bra. Ni är med om att kärnkraften skall avvecklas. Vi har en överenskommelse där. Det var klokt det Lena Ek sade om att det inte räcker med att sänka skatten. Det är precis det vi, Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger. Var inte så sur, Lena Ek, utan kom med i arbetet! Sitt inte i ett litet centerreservat mitt ute på någon slags öde fält! Lena Ek. Vänstern satt till vänster, och högern satt till höger. Vad kallade man dem i mitten? Le marais, träsket, sade man i Frankrike. Nu är inte jag så elak som fransmännen, men kom med i jobbet! Ni har ju möjligheter. Var inte så sur! Ni vill ju i grunden ha fördelningspolitik. Det finns möjlighet att få några gröna strimmor till i det paket jag pratar om. Men det är ni som har att göra det valet. Jag tror att det kommer att gynna er om ni kommer med, så slipper vi det stora vemodet i Centern.
Fru talman! Nu kom det äntligen någonting som man kan ta fasta på, gröna strimmor i det förslag som har lagts fram. Det är precis vad det är fråga om. Det är inget annat än strimmor. Det som hjälper de människor som står utanför är att det skapas arbete och sysselsättning, att tillväxten ökar. Där finns inga förslag. Nu har Lars Bäckström snart placerat samtliga kammarens ledamöter i olika reservat. Det nyttar ingenting till. Det som nyttar någonting till är konkreta förslag för att öka den goda tillväxten. Det saknas i det här materialet. Jag kan bara konstatera det.

Fru talman! Jag var inbjuden till en skola i Hjulsta utanför Stockholm i går. Det är en av Stockholms mest invandrartäta förorter. Det var ett mycket trevligt besök, mycket fina ungdomar, framåt. Många av dem uppenbart intelligenta. Men det gick inte att komma ifrån att det fanns en pessimism inför framtiden i det de berättade. De känner att segregationen ökar i samhället, och pessimismen om vilken roll de skall kunna spela i resten av sina liv ökar. Jag kände väldigt starkt att den pessimismen hör hemma i den här diskussionen. Det är de beslut vi fattar i dag, tillsammans med många andra beslut, som lägger den grund som skulle kunna öka deras optimism. Lars Bäckström sade något mycket egendomligt för en stund sedan. Han sade: Om man vidtar en skatteförändring så kan den vara dålig fördelningspolitiskt, men man gör den ändå, för jobben. Jag vägrar att godta den definitionen, därför att allt tyder på att massarbetslösheten är det som mest skapar fördelningsproblem i detta samhälle. När fler människor får jobb, t.ex. ungdomarna i Hjulsta som jag träffade i går, minskar klyftorna i vårt samhälle. Det är massarbetslöshetens politik som skapar de största och djupaste klyftorna. Sedan säger Lars Bäckström: Var glada! Vi vänsterpartister har medverkat till att det har satts upp ett bra mål för sysselsättningen. Ja, det är bra. Det är en mycket bättre tanke än den som regeringen hitintills har haft, som är så lätt att manipulera med statistikgrepp. Men det tråkiga för Lars Bäckström är ju att sedan ni inträdde i det här samarbetet har Konjunkturinstitutet kommit med en bedömning av vilka förutsättningar det finns för att nå detta i och för sig bra mål. Då visar det sig att det fattas drygt 100 000 jobb för att nå målet. Vad hjälper det om ni har målet men inte medlen att nå det. Det är det vi har sett så väldigt tydligt de senaste veckorna, de senaste månaderna och tyvärr, vad socialdemokraterna anbelangar, de senaste åren. En annan sak som inträffade i går, förutom att jag var på en skola i Hjulsta, var att Socialstyrelsen presenterade en rapport om tillståndet i äldreomsorgen. Den visade tyvärr att problemen växer. Det var som vi sade i valrörelsen, det var inte som socialdemokraterna sade, att nu har Perssonpengarna kommit, så nu är problemen på väg att lösas. Resurser behövs, men det räcker inte med resurser. Man måste också ha sådana system som uppmuntrar människor, som gör att resurserna utnyttjas på bästa sätt, som gör att människor känner största möjliga ansvar och uppmuntran i sin arbetssituation. Jag tyckte nästan att det var litet otäckt när Lars Bäckström introducerade ett nyspråk, när han fick frågan: Är ni för enskilda initiativ? Ja, vi är för enskilda initiativ, och så definierar han det som att kommunalanställda får ta initiativ på jobbet. Men det är någonting helt annat. Men vi vet ju. En kollega till Lars Bäckström, Stig Sandström, har redan uttalat att man ser som ett mål för det samarbete man nu går in i att se till att socialdemokraterna blir ännu mer skeptiska till enskilda initiativ, alltså alternativa driftformer inom vård och skola. Även situationen i äldreomsorgen hör hemma i denna debatt. Genom att resurserna inte växer och genom att de som nu makten haver är så fixerade vid denna monopoldrift blir det de gamla som drabbas. Vi påstod i valrörelsen att vårdköerna till sjukhusen växer. Nej, det är fel, sade en socialminister. Hon har numera avvikit till Sri Lanka. Vi har satt in Perssonpengarna, så vi satsar allt nu på att vårdköerna skall kortas. Men köstatistik fortsätter att strömma in. Det verkar numera bara vara vi i Folkpartiet som har något intresse av att sammanställa den, men vi sammanställer allt som kommer in. Och även den senaste statistiken visar att vårdköerna icke har kortats. De är längre. Varje ny statistik som kommer in från någon sjukvårdsregion i landet, det har kommit ett par den senaste tiden, visar att vårdköerna växer. Så går det med socialdemokratisk välfärdspolitik. Jag tycker att de senaste dagarna verkligen har illustrerat att vi har en regeringsmakt i förfall. Jag syftar på det som har inträffat på försvarsområdet. Jag är numera en ganska erfaren politiker. Jag kom in i riksdagen 1985. Jag vill påstå att jag sällan har upplevt något så bisarrt i detta hus som det som har hänt de senaste dagarna. Man ser hur regeringen faller samman inför öppen ridå, och statsråden motarbetar varandra. Socialdemokraterna som parti ger helt motstridiga besked, och en verkschef påstår att regeringen så att säga har bestulit hans verksamhet på flera miljarder kronor. "Lösningen" blev att socialdemokraterna föll undan för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är för framtiden mycket illavarslande. Erik Åsbrink skrev ett brev till mig under valrörelsen. Den tes han drev var att vi folkpartister lade fram för många förslag, och Erik Åsbrink tyckte att vi lade fram dem för snabbt och att de var ogenomtänkta. För att krydda uttalandet liknade han mig vid en seriehjälte, nämligen Lucky Luke - känd för att dra snabbare än sin egen skugga. Jag tillbakavisar naturligtvis helt att Folkpartiet skulle lägga fram förslag som inte är genomtänkta. Jag tycker att allt som har hänt sedan dess har visat att vi hade mycket god grund för de förslag vi lade fram. Men det är egendomligt och faktiskt patetiskt när Erik Åsbrink, av alla, kallar mig för Lucky Luke för att vi vill få något uträttat. Erik Åsbrink är finansminister i en regering som kännetecknas av en total handlingsförlamning. Lena Ek sade att hon väntar med spänning på var regeringen skall landa i frågan om hushållstjänster. Det går att ta till olika dramaturgiska grepp, som på cirkus när trumvirvlarna ljuder, och tänka att nu skall det hända någonting. Men hur länge kan en sådan dramaturgi pågå? Ekonomen Anne-Marie Pålsson lade fram ett förslag i början av 90-talet på ett socialdemokratiskt seminarium i Visby. Sedan dess har man med spänning väntat på var socialdemokraterna skall landa. Men tyvärr, Lena Ek, för mig har spänningen avtagit. Jag är bara trött. De sliter hårtestarna av varandra och är oerhörda ovänner för denna fråga. Arbetslösheten minskar inte på det sätt den skulle kunna göra. Det är deprimerande. Handlingsförlamningen i den frågan är bara ett exempel på en lång rad frågor där de inte kommer till skott. Göran Persson använde sig av ett skickligt retoriskt grepp i talarstolen för några veckor sedan. Han sade att han anklagades för att inte ha en tillväxtpolitik, men han sade att det råder tillväxt. Men så är det inte. Det finns någon kvartalsrapport som visar god tillväxt. Men helhetsbilden av svensk ekonomi - den bekräftas dag efter dag - är att den inte växer tillräckligt, att svensk ekonomi tappar fart - precis som vi har varnat för under lång tid. Regeringen har en retorik som går ut på att jobben nu finns. Man har jämfört en månad förra året, oktober, med oktober i år och tycker att det är fråga om många jobb. Den mest relevanta jämförelsen är hur många jobb som regeringen åstadkom under mandatperioden 1994-1998. Det är 30 000 jobb. Det är ett mycket klent resultat. Några andra jämförbara länder har nått åtminstone tio gånger så bra resultat. Det är just det Sverige skulle behöva åtminstone under fyra år, dvs. 300 000 nya jobb. Men det kräver tillväxtgrepp. Det är man oförmögen att samla sig till. Nu har vi inbjudits till skatteförhandlingar. De är från tillväxtsynpunkt viktiga. Helt klart finns ett antal skatter som hämmar tillväxten i landet. Här är jag förvånad över vad finansutskottets majoritet skriver. Det är inte socialdemokraterna i riksdagen som har inbjudit till förhandlingarna, men jag antar att ni har någon form av korrespondens - även om man de senaste dagarna har tvivlat på hur mycket utskotten och Regeringskansliet korresponderar på s-sidan. som exempel. Man säger att våra besparingar inte räcker för de skattesänkningar vi föreslår för det året. Enligt regeringens prognoser finns det för det året ett överskott i storleksordningen 60-70 miljarder. Vi stöder helt och fullt att statsskulden skall amorteras. Vi och regeringen är överens om hur den planen ser ut. Men även när den amorteringen har skett finns det enligt denna prognos fortfarande ca 30 miljarder kronor kvar. Vad är socialdemokraternas åsikt om vad som skall ske med de pengarna? Skall den överbeskattningen ligga kvar, eller skall man göra som regeringen skrev häromåret, dvs. "överföring till hushåll". Det är klart att de pengarna skall tillbaka till skattebetalarna. Det som är oroande är att ni gör en poäng av detta, att det skulle vara fel. Det tyder på att ni inte ställer upp på huvudgreppet att se till att det blir tillväxt och därmed kan fortsätta att sänka skatterna. Även i övrigt är majoritetens polemik gentemot Folkpartiets budgetförslag mycket undermålig. Ni tycker att vi gottskriver oss för mycket pengar genom minskat fusk genom att jämföra med hur mycket vi satsar på kontrollanter. Visst, den utvecklingen kan verka stor. Poängen är ju att kontrollanterna förenas med ett antal strukturgrepp, t.ex. hushållstjänster. Mona Sahlin och Björn Rosengren säger att detta kraftigt skulle minska svartjobben. Det är då skatteintäkterna kommer. Vi slopar värnskatten. Vi inför ett nytt system så att fackföreningarna får ett större ansvar för a-kassan, så att - förmodligen - missbruket i a-kassan minskar. Det är ju genom sådana strukturella grepp som vi kan få sådana effekter som vi kan gottskriva oss. Men det låtsas majoriteten inte om. Även andra exempel avfärdas på liknande sätt. Folkpartiet står för ett alternativ till politiken med hjälp av konkreta förslag. Vi vill sänka skatterna, och vi vill börja med dem som har störst hämmande effekt på tillväxten. Vi vill minska krånglet för företagsamheten. Vi vill gå med i EMU. För varje vecka som går blir det allt tydligare att vårt utanförskap skadar vårt land. Vi vill satsa på kompetensutveckling. Det har sagts av alla partier i åratal, för att inte säga årtionden, från denna talarstol. Men ingenting sker. Nu satsas det väldigt på kunskapslyft. Men det som skulle betyda ännu mer för vårt land är att få ett system där enskilda individer får större möjligheter att ta ansvar för den egna kompetensutvecklingen. Ett sådant konkret förslag har vi lagt fram. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla reservationer jag har skrivit under i finansutskottets betänkande. Men av tidsskäl begränsar jag mig till att yrka bifall till två. Den ena är den gemensamma borgerliga reservationen om en ny inriktning av den ekonomiska politiken mot jobb och tillväxt. Den andra gäller att vi måste få en tidsplan för Sveriges EMU-anslutning. Detta innebär att jag yrkar bifall till reservation 1 och reservation 6.
Fru talman! Jag skall börja med att hålla med Lars Leijonborg på några punkter. Den första punkten är att vi två är helt överens om att den största fördelningspolitiska orättvisa som finns är arbetslösheten. Jag är djupt enig med Lars Leijonborg i detta. Det var just därför vi sade att man kan göra saker, men ej isolerat. Den slopade förmögenhetsskatten på arbetande kapital medför att vissa gynnas som har det ganska bra, men man kan ändå göra det därför att det ger totalt sett positiva effekter fördelningsmässigt. Vi är överens här, och det är bra. Vi är överens på en punkt till, och det är att det var djupt orättvist när finansministern sade att Lars Leijonborg påminde om Lucky Luke. Det var mycket orättvist. Lucky Luke inte bara drar snabbt utan träffar också alltid rätt. Det gör inte Folkpartiet. Det är helt korrekt att det var en felaktig jämförelse. Ni träffar inte rätt i era budgetalternativ. Det är väldigt konstigt, därför att en gång i världen var ni ganska duktiga på det här. Ni var kanske duktigare än vi - det är lite osäkert - men nu är ni mycket sämre än någonsin Vänsterpartiet. Ni får inte debet och kredit att gå ihop. Ni vill ha dynamiska effekter, att saker skall hända, att tanke och handling skall vara ett. Ni tror att pengarna kommer in samtidigt som man gör en reform. Det fungerar inte så. Även om skatteförvaltningen får en miljard eller ett par hundra miljoner extra kan man inte omedelbart växla ut det i inkomster. Det går inte till så, Lars Leijonborg. Jag sitter i Riksskatteverkets styrelse, så jag vet det. Det är inte den snabbheten i utväxlingen. Ni talar om äldreomsorgen. Vi två känner djupt för den. Men var har ni pengarna till den bättre äldreomsorgen? Det kostar att få en bättre äldreomsorg, men ni har inga pengar. Jag har läst era motioner, så jag vet att ni drar ned på anslagen till kommunerna. Det går inte att komma undan.

Fru talman! Det var intressant att höra att Folkpartiet var bättre än Vänsterpartiet förr i världen. Kan Lars Bäckström utveckla det lite grann? Jag är mycket intresserad av Vänsterpartiets historia. Jag tycker att ni har en hel del att göra upp med där. Det vore intressant att veta när vi i Folkpartiet var bättre än Lars Bäckström påstod när det gäller äldreomsorgen att vi skulle ha mindre pengar till kommunerna. Det är felaktigt. Det är en budgetteknisk fråga, vilket Lars Bäckström med sin riksdagserfarenhet mycket lätt borde ha genomskådat. Det handlar först och främst om handikappreformen. Vi är emot försämringarna i handikappreformen som har inneburit att staten har dragit tillbaka sitt ansvar och övervältrat det på kommunerna. Därför återför vi handikappengar på det utgiftsområde som har med statens handikappolitik att göra, så att den totala satsningen på handikappade blir större. Detta har också något med kommunala bolag att göra. Vi vägrar pumpa in miljarder i kommunala bolag bara för att socialdemokrater och vänsterpartister är så fixerade vid att kommunala bostadsbolag skall finnas. Vi tycker att det som nu håller på att ske är skamligt, när man försvårar för enskilda människor att ta över. Det är ytterligare ett uttryck för detta att ni inte tror på enskilda initiativ, inte tror på utökat privat ägande. Det där är ideologiskt. Men de som får betala priset är de som inte får del av den dynamiska utveckling som vi vill skapa i Sverige.
Fru talman! Min egen mor ligger på ett sjukhem, i ett fyrbäddsrum, och jag tycker att det är skamligt att vi har det så fortfarande. Det är i och för sig kommunalt. Men hur blir detta bättre om vi byter och gör om det, så att den juridiska personen, aktiebolaget, tar hand om alla? Blir det bättre, Lars Leijonborg? Kommer personalen där att få mer resurser? Kommer de att bli piggare och gladare om de har ett aktiebolag som huvudman? Nej, så går det inte till. De tar enskilda initiativ varje dag för att försöka göra så gott de kan. Folkpartiet har inte anslagit mer pengar till vare sig kommuner, privata bolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar som skall driva äldreomsorg. Ni har inte anvisat mer pengar. Det kommunerna skulle vinna på det som ni har avsatt för handikappreformen förlorar de ju på era andra indragningar. När var Folkpartiet bättre? Jag sade att jag inte vet, men förr i världen fick ni plus och minus att gå ihop i era budgetförslag. När jag kom till riksdagen 1988 kunde man räkna på era förslag, och då stämde de hyfsat. De senaste åren har det bara blivit sämre och sämre - jag vet inte vad det beror på. Ni måste göra någonting åt er inre organisation. Man kan ha olika åsikter om saker är bra eller dåliga, men ni får inte längre plus och minus att gå ihop ens hjälpligt i era budgetalternativ. Det är närmast tragiskt för ert parti att det har gått därhän. Alla de besparingar ni skall göra, Lars Leijonborg, kommer att försämra välfärden. En annan intressant sak är vad vi skall göra om vi nu skall sänka någon skatt. De flesta partier här pratar om att kunna minska inkomstbeskattningen. Ni står isolerade och talar om arbetsgivaravgifter. Hur skall ni ställa er i den här frågan? Jag tror att ni skall komma in och börja tala om inkomstbeskattningen på fördelningsmässig grund. Men ni avvisar t.o.m. den lilla skattereduktion för låginkomsttagarna som vi nu har fått igenom tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är beklagligt, Lars Leijonborg. Tänk fördelningspolitiskt! Börja räkna rätt i budgeten! Förlita er inte på dynamiska effekter, som ni gjorde i den förra skattereformen! Vi har inte i det här landet råd att lita på dynamik. Var som Lucky Luke! Dra fort och träffa rätt! Det måste ni klara i Folkpartiet.
Fru talman! Jag är gärna som Lucky Luke när det gäller att komma med förslag om förbättringar i det här samhället. Jag tycker att den nuvarande regeringen, med stöd av Lars Bäckström, mest påminner om Kronblom som ligger på soffan och drar sig hela dagarna. Jag tycker att det är rätt förfärligt, när man ser de problem vi borde ta itu med. Kommunalarbetareförbundet tillhör, tillsammans med Lars Bäckström, dem som har varit mest skeptiska mot enskilda initiativ inom vården. De tog initiativ till en undersökning och frågade dem som jobbar i privat vård vad de tycker. De hade ganska svårt att hålla ansiktsuttrycket under kontroll när de fick redovisa att personalen trivs bättre på de privata vårdklinikerna än på de kommunala. Det är ett mycket konkret svar till Lars Bäckström: Personalen föredrar privata arbetsgivare framför kommun och landsting. Jag vill inte på något sätt överföra allt till privata driftsformer - tvärtom. Jag antar att det allra mesta skall vara kvar i kommunal regi. Men varför vara så ideologiskt blockerad mot detta alternativ? Vi får mera pengar till äldreomsorgen bl.a. genom att vi kräver att extrapengarna till kommunerna bara skall få gå till de prioriterade områdena. Se på Stockholms kommun! Här tog vi över efter er för någon månad sedan. Det sker en jättesatsning på äldreomsorgen i denna kommun, genom bl.a. att kommunala bolag avvecklas. Det är liberal politik i praktiken. Ni sviker era löften till änkorna. Vi håller våra löften till de gamla där vi har fått chansen.

Fru talman! Vi har under det halvår som har gått inlett ett samarbete mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det har varit ett begränsat samarbete, men det har ändå rört hela budgeten. Vi har haft väldigt ont om tid i den inledande fasen, så de förändringar som kunde ske i budgetarbetet blev, som sagt var, begränsade. Vi lyckades få in lite fler gröna stråk i budgeten som lades fram. Vi lyckades få in några av våra vallöften, och det kändes väldigt skönt. Vi fick till lite mer pengar till kommunerna och lite mer pengar till skolan och vården. Det var en huvudfråga i valet. Vi lyckades få in lite mer till barnfamiljerna och till låginkomsttagarna - lite mer rättvisa. Det var inte mycket, men det gick åt rätt håll. Vi lyckades få en satsning på miljöfrågor - framför allt på den gröna naturvården och på att spara gammelskogar som försvinner i en rasande takt runtom i Sverige. Detta kändes viktigt. Jag tycker också att det är skönt att vi nu börjar nå fram i riksdagen. Vi drar budgeten genom riksdagen, och den kommer ut på andra sidan utan att ha drabbats av stora utgiftsökningar i ett ganska ansträngt ekonomiskt läge. Situationen är den, att vi också internationellt har haft en ganska turbulent höst. De internationella finansmarknaderna har varit oroliga. De har stabiliserats den senaste tiden, men vi har i stället växlat över till en sämre utveckling i den internationella reala ekonomin. Det drabbar också Sverige. Från Miljöpartiets sida har vi hela tiden varit lite fundersamma. Har det inte varit väl optimistiska prognoser som har lagts fram? Det gällde redan för vårbudgeten 1998, och också nu i höst. Mycket talar för att det har varit så. Vad vi kommer att se under nästa år är en utveckling som inte är riktigt lika positiv och optimistisk som många bedömare, och också regeringen, trodde tidigare i år. Detta kommer naturligtvis att påverka arbetslösheten. Vi får kanske inte en minskning av arbetslösheten som är lika stor som den som vi hade hoppats på. Det kommer påverka en rad andra saker i ekonomin. Det i sin tur innebär att vi måste ta till kraftfulla åtgärder. Vi måste skynda på arbetet med att få till förändringar som underlättar skapandet av nya jobb och en omställning av Sverige för en bättre, starkare och mer robust ekonomi och en mer långsiktigt uthållig ekonomi. Jag känner att jag och Miljöpartiet börjar bli otåliga. Vi måste komma i gång med detta arbete snabbare, och vi måste komma med kraftfullare åtgärder än vad vi tidigare såg var nödvändigt. Jag tänkte ta upp några punkter där vi tycker att det är viktigt att vi kommer till skott. Det gäller t.ex. att vi ser att alltfler människor på den nya arbetsmarknad som håller på att växa fram hamnar utanför trygghetssystemen. Vi har ett välfärdssystem som inte längre är anpassat till arbetsmarknaden och den situation som finns ute i samhället i dag. Detta måste förändras. Vi måste bredda trygghetssystemen och göra om dem så att de håller för alla och är ekonomiskt bärkraftiga, även i den nya verklighet som vi ser i dag. Relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare måste förändras och moderniseras. Staten måste underlätta en omställning av näringslivet till områden där det finns en utvecklingspotential i syfte att skapa ett långsiktigt uthålligt och mer robust samhälle. Arbetsmarknadspolitiken måste inriktas mer på kvalitet och mindre på volymmål. Det är några av de punkter där vi från Miljöpartiet vill medverka till en förändring för att skapa fler jobb i Sverige och en starkare och mer robust ekonomi. De senaste dagarna har vi fört en diskussion som handlat mycket om försvaret. Frågan gällde den sista dagen till syvende och sist vem som har vunnit och vem som har förlorat i förhandlingarna. Jag vill bestämt säga ifrån att det inte handlar om det. Det handlar denna gång tydligare än mången annan gång här i riksdagen om de svenska statsfinansernas trovärdighet och budgetprocessens trovärdighet. Kan man lita på att det politiska systemet i Sverige klarar av att hålla det som utlovas och hålla i pengarna? Klarar riksdagen att ta ansvar, eller skall man räkna med att vi snabbt får nya budgetunderskott som är jättelika? Jag tycker att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har bestått detta prov, men borgerligheten föll igenom en gång till. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet visar gång på gång att man inte håller måttet när det gäller att sköta statens finanser. I riksdagens finansutskott vojar sig Mats Odell och Bo Lundgren m.fl. över att budgetprognoserna inte stämmer med verkligheten. Men i försvarsutskottet försöker man göra upp om nya miljarder som spränger hela budgettaket, minskar amorteringarna och spräcker utgiftsramarna. Det är, om man lyckas genomföra det, inte någon bra politik för Sverige. Jag tycker att jag kan vara väldigt stolt över att vara med i en majoritet som håller emot detta trixande och fifflande som man försöker dra igenom i försvarsutskottet. Det är ingen nyhet att det är en svag och dålig ekonomi i försvaret. För exakt ett år sedan diskuterade vi precis samma saker i just denna sal omkring försvarets svarta hål. Försvarsminister Björn von Sydow och överbefälhavaren var dessutom i luven på varandra när det gällde vems felet var, hur många miljarder fel man hade räknat och varför försvaret inte hade sparat som man var tvungen att göra. I konstitutionsutskottet, där jag satt då, diskuterade vi samma sak med överbefälhavaren för ett halvår sedan. Då hade man delvis andra förklaringar till att problemen hade uppstått. Nu i höst kräver man nya pengar i stället för att föreslå att man skall anpassa försvaret till den verklighet som finns. Omvärlden har ju förändrats. Vi lever i en helt annan tid i dag än vad vi gjorde för 20 30 år sedan, när det militära försvaret i Sverige byggdes upp. Man måste även från militärens sida anpassa sig till de resurser som finns och den förändrade omvärld vi har. Detta kommer man naturligtvis också att göra. Men man försöker, och lyckas, sprattla emot några år. Jag är övertygad om att det är bättre att ta i problemen nu i stället för att skjuta dem på framtiden och på så sätt låta andra angelägna behov stå tillbaka, som t.ex. behovet att höja barnbidraget eller behovet att stärka vården och skolan med miljarder. Verkligheten kräver förändring. Så är det inte bara när det gäller försvaret. Det finns en rad andra områden som tränger sig på med en ny förändrad bild av verkligheten. Det gäller t.ex. kommunikationerna, som måste moderniseras i Sverige. Energipolitiken måste moderniseras och anpassas och bli mer långsiktigt uthållig. De gamla kärnkraftverken som kärnkraftskramarna i Moderaterna och kd nu är så oerhört ängsliga för är gamla. De kostar alltmer för varje år. Ni måste inse att de kommer att avvecklas. Ni kan inte hålla liv i dem i evighet. Det är bättre att vi avvecklar dem successivt i ordnade former än att ni tvingas lägga ned alla på en gång. Det är en självklarhet för varje sunt tänkande politiker att vi skall göra det här i ordnade former i stället för att, som moderaterna föreslår, skjuta alla problem framför oss. Inte heller kan jag påstå att det känns som om energikrisen är i faggorna, när vi ser hur elpriserna sjunker dag för dag. Jag tycker också att det är bra att vi här i riksdagen kommer till en ordning där detta också kan komma vanliga människor till del, att vi kan göra en sådan uppgörelse. Jag tänkte också komma in på EMU-frågan. Det här är en avgörande fråga: Skall Sverige avveckla sin egen valuta, den svenska kronan, och gå med i en gemensam västeuropeisk valuta, eller skall vi ha kvar en egen valuta med allt det innebär? Satsar vi på spåret med en gemensam europeisk valuta har vi, menar jag, tagit det avgörande steget. Då kan vi inte vända tillbaka. Då kommer vi också att få ett system med gemensamma skatter och en gemensam finanspolitik i Västeuropa. Vi bygger en gemensam stat. Det finns naturligtvis många som vill göra det, särskilt bland dem som är pådrivande i det här projektet. Men i Sverige finns det i dag ännu väldigt lite stöd för den tanken. Det är ytterst få t.o.m. här i riksdagen som verkligen vill genomföra den gemensamma federala staten och överlämna svenska folkets rättighet och möjlighet att styra sig självt när det gäller t.ex. den ekonomiska politiken. Nu talar Folkpartiet och Moderaterna ändå engagerat för att vi skall få en sådan förändring. Men jag tror att man inte ens bland de moderata väljarna i dag är beredd att överlämna den ekonomiska politiken till en byråkrati i EU på det sätt som ni egentligen förespråkar när ni föreslår att vi skall gå in i valutaunionen. Jag tycker att man kan respektera dem som pratar om att vi skall vänta och se vad det här blir. Men då får man vänta i åtminstone tio år. Skall man på allvar se vart det här barkar kommer det naturligtvis att ta några år innan följdeffekterna slår igenom i verkligheten och innan man garanterat kan säga om det blir bra eller dåligt. Jag tror att det blir dåligt. Det är inte bra för Västeuropa, en del av världen med 20 språk och 20 kulturer, att ha en gemensam valuta, för det leder till ökad arbetslöshet. Människor är inte beredda att flytta från Pajala till Portugal eller från Säffle till Lissabon. Det är detta det handlar om till syvende och sist. När människor är beredda att flytta inom unionen kan man också ha en gemensam valuta, annars spänner man vagnen för hästen när man genomför ett sådant här projekt. Till sist vill jag säga några ord om en annan fråga, som inte har debatterats särskilt mycket här i riksdagen. Den har dock diskuteras mycket runtom i landet - särskilt i de små kommunerna, och särskilt i Norrland där många kommuner upplever en situation med mycket hög arbetslöshet och en successiv avfolkning med de problem det innebär. Det handlar om skatteutjämningen. Om det här genomförs fullt ut, som det föreslås göra om några år i början av 2000-talet, kommer det att leda till enormt kraftiga förändringar i Sverige. Det blir en omfördelning av befolkningen som vi inte har sett tidigare. Jag tycker att vi allvarligt måste se över det här. Vi kan inte acceptera de enorma kostnader som det här skulle innebära. Tack för mig.

Fru talman! Peter Eriksson säger att Miljöpartiet nu börjar bli otåligt. Man vill ha större inflytande över fler områden. Man berömmer sig nu om att ha slagit vakt om statsfinanserna och Sveriges trovärdighet genom att skjuta upp försvarsinbetalningarna. Nåväl, det må så vara. Man säger att det är Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har bestått provet, medan vi andra har varit lättsinniga på något område. Verkligheten tränger sig på, säger Peter Eriksson. Ja, det kommer den ganska snart att göra också på ett annat område, nämligen energipolitikens. Enligt en mycket initierad artikel i Dagens Industri den 20 oktober, som de flesta bedömare betraktar som en planterad läcka från regeringen, är dessa förhandlingar inne i ett slutskede. Man skall enligt artikeln ut med ca 5 miljarder kronor, Peter Eriksson. Då skulle jag vilja ha reda på hur Miljöpartiet vill finansiera det här. Låt oss resonemangsvis anta att det är 5 miljarder som skall fram för nöjet att få snabbstänga Barsebäcksverket. Var tänker Miljöpartiet ta de här pengarna? Om vi talar om hotbild kan vi tänka på de kärnkraftverk som finns på andra sidan Östersjön. Ignalinaverket, hörde vi förra veckan, står inför en betalningsinställelse med stora risker för säkerheten som följd. Är det verkligen rätt använda pengar, Peter Eriksson, att i dagens läge kasta i väg kanske 5 miljarder kronor till, indirekt, aktieägarna i Sydkraft? Är det en ansvarsfull politik? Hur kommer det att betraktas när det gäller Sveriges trovärdighet i fråga om att hålla i statsfinanserna? Det skulle vara intressant om Peter Eriksson något ville utveckla den logiken.
Fru talman! Vi har de senaste åren lagt en hel del resurser på att EU skulle försöka fixa kärnkraftverken i Östeuropa. Detta gick, milt sagt, inte särskilt bra. Den byråkratin klarar inte av att hantera stora pengar. Man misslyckas gång på gång. Det ligger alltför mycket korruption och ineffektivitet i hela det systemet. Från Miljöpartiets sida är vi inte alls särskilt glada över den modell som Socialdemokraterna, Centern och Vänstern valde att inleda kärnkraftsavvecklingen på. Vi ville ha en annan modell där man i första hand satsade på ekonomiska styrmedel i stället för att betala skadestånd till kärnkraftsbolagen. Vi får se hur det slutar, hur stor utgiften blir för staten, och får försöka hantera den situationen ändå. Men jag hoppas att vi senare kan komma överens om att inte fortsätta med avbetalning till kärnkraftsägarna för alla kärnkraftverk, åtminstone de som inte är i statlig ägo, utan välja en annan modell i framtiden. Jag är också förvånad över att inte kristdemokraterna står kvar vid den linjen. Kristdemokraterna har ju tidigare faktiskt insett att det finns problem med kärnkraften och att den inte är evig. Den nya linje som kristdemokraterna nu har valt tycker jag är mycket märklig.
Fru talman! Det var ett mycket avslöjande inlägg från Peter Eriksson om logiken bakom politiken på det här området. EU:s ineffektivitet när det gäller att åstadkomma reaktorsäkerhet i öst skall mötas genom stängning av världens kanske säkraste kärnkraftverk i Sverige till en kostnad av 5 miljarder, och Peter Eriksson "får se" hur man skall hantera den frågan när den dyker upp. Den inställningen hade varit ganska intressant i försvarsöverläggningarna. Här är det plötsligt väldigt fria spenderbyxor som sitter på. Här har man beredskap att göra indragningar. Var skall ni ta pengarna, Peter Eriksson? Vilka besparingar skall göras - gäller det på anslagen till kommunerna, eller skall ni bryta igenom utgiftstaken? Var tänker ni er alltså de här besparingarna? Om den budgetdisciplin som Peter Eriksson här i dag har gjort sig till talesman för skall genomföras - detta med tanke på de miljarder som skall gå till Sydkraft - tycker jag att han är oss svaret skyldig här i dag. Han bör alltså tala om ungefär hur han har tänkt sig den finansieringen. Peter Eriksson var ju så duktig ingenjör när det gällde att åstadkomma en lösning för försvaret. Vore det inte lämpligt att ha samma lösning på det här och helt enkelt inställa snabbstängningen, som dessutom kommer att få förödande miljömässiga konsekvenser? Det tycks vara något som Miljöpartiet också har övergivit i sin snabba marsch in i de fina salongerna i
Fru talman! Anledningen till detta med Östeuropa var att Mats Odell tog upp den saken. Implicit verkade han kunna tänka sig att satsa mera pengar på att i stället hjälpa till i Ignalina. Kanske är det en vettig lösning men det har ju inte lyckats särskilt bra på EU fronten när man därifrån har försökt att rätta till saker och ting. Problemet är just det som jag tidigare tog upp här i talarstolen. Om Kristdemokraterna hade fått igenom det här tricksandet i försvarsbudgeten skulle hela budgetmarginalen ha försvunnit. Vidare skulle utgiftstaken ha sprängts. I det läget hade det inte funnits möjligheter att ta några nya kostnader. Därför är jag glad att vi tre partier som ansvarar för budgeten står kvar och inte ställde upp på nya kostnadskrävande miljarder. Som jag ser det verkar Mats Odell och Kristdemokraterna, liksom Moderaterna och Folkpartiet, ha beslutat sig för att det om det skall gå åt helvete i alla fall inte skall ske med fin sång. Snarare skall det ske med dundrande kanoner.

Fru talman! Jag börjar med den sista diskussionen. Jag menar att det är ganska uppenbart att en gemensam valuta kraftigt kommer att öka trycket för en gemensam skattepolitik liksom för en gemensam finanspolitik. Jag tror att Bo Lundgren har svårt att komma ifrån att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Jag har sett analyser från EU-kommissionen som säger precis samma sak. Vi kanske inte kan se den fulla effekten av det på ett eller ett par år men om tio år kan vi göra en sådan utvärdering. Då kommer Bo Lundgren att se att vi får rätt här. Antingen har vi en i stor utsträckning gemensam skattepolitik, eller också har hela systemet med en gemensam valuta fallit ihop; detta på grund av kraftigt ökade konflikter. Bo Lundgren tar upp är det naturligtvis så att vi är fråga om tre olika partier, liksom det inom borgerligheten finns olika partier. Sedan försöker man komma överens inom den ramen, och så skall det vara. Vi skall inte försöka låtsas att det är fråga om ett och samma parti och att vi har precis samma grundinställning i alla frågor.

Fru talman! Det är ingen nyhet att Moderaterna främst inriktar sig på att man vill ha ned det totala skattetrycket i ekonomin. Men när det gäller EMU frågan handlar det inte bara om att Sverige har ett relativt sett högt skattetryck i förhållande till de andra länderna inom EU. Det handlar lika mycket om innehållet, alltså om fördelningen mellan de olika skatterna, vilken typ av skatt man vill använda, vilka incitament man vill ha i ekonomin och om man vill satsa på lite mer rättvisa, kanske på lite starkare ekonomiska styrmedel för en bättre miljö. Allt sådant blir betydligt svårare att genomföra om man har en gemensam valuta som gör att man trycker på att vi skall ha gemensamma skatter och en gemensam finanspolitik i övrigt. Det här är inte bara ett skattetekniskt problem. Det är en grundläggande demokratisk fråga om svenska folket genom allmänna val skall kunna styra den ekonomiska politiken och skatterna. Redan i dag finns det naturligtvis problem där. Vi har en situation med internationell konkurrens. Men skall vi helt och hållet lägga ned svenska folkets rätt att styra sin framtid, eller hur långt skall vi gå på den linjen? Det är där jag tycker att man kan vara orolig. Det är där det finns anledning att säga att demokratin är viktig. Det gäller att värna folkstyret och inte bara i ett snävt "ekonomistiskt" perspektiv se att vi kan tjäna någon tiondels procent på tillväxten eller på räntan. Jag tycker att det är nästan skamligt med ett sådant angreppssätt på en så här stor och allvarlig fråga.

Fru talman! Lars Leijonborg såg som sin huvuduppgift att föra in pessimismen i dagens debatt. Vi måste ge honom erkännandet att han lyckades till fullo med denna sin uppgift. Pessimismen lägrade sig som ett stort svart moln över oss här i kammaren när han talade. Jag förstår att Lars Leijonborg är präglad av Folkpartiets erfarenheter. Er partistyrelseledamot Olle Wästberg har ju sagt: Med min erfarenhet från Folkpartiet vet jag att inget läge är så dåligt att det inte kan vändas till en katastrof. I finansutskottet räknar vi med att det nästa år blir en god tillväxt, men kanske någon halv procent lägre än vad som finns i regeringens budgetproposition. Hur kan en justering i kanten på en i grunden positiv utveckling få en del att så snabbt slå över till svartsyn och missmod? Lars Leijonborg var på väg att helt definiera bort all tillväxt i Sverige. Verkligheten är dessbättre annorlunda, i varje fall som vi kan se den i dag. Även om tillväxten inte blir lika god som i budgetprognosen snurrar hjulen fortare än vad vi varit vana vid under de senaste åren. Det är tillväxt i ekonomin, den krymper inte, jobben blir fler, inte färre. När Bo Lundgren och Mats Odell med stöd av Lars Leijonborg regerade startades mindre än 25 000 företag om året. De senaste fyra åren har det varit över 30 000 nya företag varje år. Den senaste årsstatistiken visade en rekordsiffra på 38 270 nya företag. Liksom i andra länder har vi naturligtvis en hel del problem också i den svenska ekonomin. Det skall vi ägna mycket tid och kraft åt att reda upp. Men varför detta missmod? Varför hänga läpp när läget i stort faktiskt är ljusare än på många år? De offentliga finanserna är i gott skick. De svenska räntorna ligger på en lägre nivå än de gjort sedan någon gång på 50 Vi har inte bara överskott i budgeten. Även våra samlade affärer med utlandet, dvs. bytesbalansen, visar ett präktigt överskott år för år, vilket är alldeles tvärtemot vad vi varit vana vid under de senaste decennierna. Just nu är vår tillväxt dubbelt så hög som inflationen, vilket också är unikt. I januari kommer Sverige att få ett besök av framstående ekonomer från USA:s centrala revision. De är här av ett mycket speciellt skäl: Vi har överskott i de offentliga finanserna. Det är vi nästan ensamma om i hela världen. Detta fenomen vill de studera. Det låter otroligt, men så är det. Visst kan vi sträcka på oss. Men samtidigt är det viktigt att vi inte släpper det fasta greppet om ekonomin. Att det går bättre nu betyder inte att vi får börja slarva igen. Vi skall hålla oss under utgiftstaken. Vi skall klara budgetmålen med allt större överskott. Vi skall samla i ladorna så att vi har att ta till när vi i framtiden kan vänta kärvare tider. Om det var så dåligt som ni borgerliga säger, då är det direkt oansvarigt att lova ut väldiga belopp i skattesänkningar. Moderaternas skattesänkningar kostar över 60 000 miljoner kronor år 2000 och mer än 85 000 miljoner kronor år 2001. För ett tag sedan fick jag ett brev fån Bo Lundgren. Jag har det här. Det var före valet, och Bo Lundgren var allvarligt bekymrad över att jag får betala så mycket skatt. Jag får tacka honom för den vänliga omtanken, men samtidigt vet jag att vi i dagens Sverige inte tar ut skatt för att göra livet surt för medborgarna. Skatten är ett pris vi får betala för att kunna leva i ett humant och civiliserat samhälle. Med skatter betalar vi en välfärd som skapar trygghet. Med skatter minskar vi inkomstskillnaderna. Med skatter styr vi samhället i riktning mot en bättre miljö. Jag fick för övrigt i samma ärende från Chris Heister och Gunnar Högmark. Jag fick veta: "Det borde vara så att den som tar emot bidrag inte betalar skatt och den som betalar skatt inte behöver bidrag." Men tänk efter: Skall de som får bidrag därför att de sjuka, arbetslösa eller förtidspensionerade tvingas begära skattebefrielse varje gång de skall gå till snabbköpet som tar ut moms på varorna eller när de skall köpa en bussbiljett, ett par skor eller när de annars betalar skatt ute i samhället? Det är ett helt fult och förnedrande system för människor som har rätt att ta emot bidrag utan att behöva skämmas. I era brev går ni längre på systemskiftets väg än ni gör i reservationerna till finansutskottets betänkande. Men vi ser ändå tydligt att klyftorna med Moderaternas förslag kommer att öka på ett sådant sätt att det blir ökade spänningar, allvarliga motsättningar i det svenska samhället. Under det missvisande namnet jobballiansen lägger Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna fram en del förslag. Även här handlar det om långsammare takt för kunskapslyftet, sämre anställningsskydd, sämre villkor för förtidspensionärer, en allvarlig försvagning av arbetsmarknadspolitiken, en snabb utförsäkring ur a-kassan och dessutom en mångdubbling av avgiften till a-kassan. Är det inte för resten dags att här och nu ge besked? Med hur många hundra kronor i månaden vill ni höja avgiften för en vanlig a-kassemedlem? Jag har ställt den frågan till er tidigare. Jag tycker att det i dag är dags för er att ge besked. Ni har alltså försökt att samla ihop er, men om er spretande politik läggs till grund för en ny regeringspolitik skulle kronan sjunka, räntorna stiga och staten skulle få ett nytt stort svart hål i sin kassakista. I går tvingades Mikael Odenberg att i TV inför svenska folket erkänna att Moderaternas budgetalternativ inte håller. Jag skulle kunna fylla på med ytterligare några exempel utöver det som var i TV, t.ex. Riksrevisionsverket. Moderaterna vill omedelbart och i ett slag avskaffa denna myndighet där man upptar noll kronor i budgeten för 1999 fr.o.m. den 1 januari nästa år. Även om man skulle kränka alla uppsägningsregler, kränka alla kollektivavtal osv. är det uppenbart för alla och envar att det är omöjligt att avveckla en så stor organisation utan att det kostar en enda krona. Jag brukar faktiskt inte här i talarstolen riva upp damm om oppositionspartierna inte har lyckats räkna alldeles rätt i sina budgetalternativ. Det är inte alltid så lätt att få det hela att stämma. Men här går ni över gränsen. När man kommer till Kristdemokraterna och Folkpartiet får man konstatera att de två partierna spelar i en egen division. Här är det fråga genomgående om ett ansvarslöst tillyxande av ihåliga glädjekalkyler. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag skall ge några exempel. Kristdemokraterna föreslår en rad saker som av praktiska skäl är omöjliga att genomföra redan från början av nästa år. Men utan hämningar tillgodoräknar ni er pengarna från första dagen och från den första kronan. Ta t.ex. trafikförsäkringen eller avfallsskatten! Alla experter är överens om att det inte går att införa en avfallsskatt förrän tidigast om cirka ett halvår. Ni räknar inte bara fulla intäkter av avfallsskatten under första halvåret, utan ni t.o.m. dubbelräknar de egentligen obefintliga intäkterna. Eller ta t.ex. försäljningen av statliga bolag! Där klämmer ni på helt lösa grunder till med stora belopp redan första året, trots att varje försäljning måste förberedas mycket noga, om man inte skall göra sig av med värdefulla tillgångar till rena underpriser. Eller ta t.ex. höjningen av avgiften till a-kassan! Om ni tror att det drastiskt redan i januari går att höja egenavgifterna, då vet ni ju inte hur a-kassan fungerar. Mats Odell talade här högtidligt om att det nu skulle satsas 1 000 miljoner kronor på sjukvården, och att det skulle ske genom omprioriteringar. Men om man tittar på ert budgetalternativ ser man att de pengar som ni skall prioritera om finns ju inte. Det gapar bara svarta hål. Ni har inte pengar till att satsa på sjukvården. Otroligt nog lyckas Folkpartiet faktiskt vida överträffa Kristdemokraterna i godtyckliga och helt orealistiska beräkningar. Partiet presenterar utgiftsökningar och skattesänkningar fram till år 2001 med ett glapp på hela 27 miljarder. Nyss fick vi höra Lars Leijonborg stå i talarstolen och säga: Ja, men år 2001 finns det 60 miljarder i överskott i budgeten, så det skall vi väl klara. Det låter ju vackert av pessimismens predikant. Detta är samme man som några minuter tidigare sade att han inte tror på de budgetprognoser som finns i propositionen och som leder fram till ett överskott på 60 miljarder. Han underkände dessa mycket kraftfullt i sin pessimistiska predikan. Sedan sade han: Ja, men här finns ju 60 miljarder som vi kan använda till stora skattesänkningar. Det går inte ihop, Lars Leijonborg. Ert budgetalternativ är så dåligt att det tyvärr inte kan kallas för ett budgetalternativ. I det perspektivet känns det kanske lite småaktigt och futtigt av mig att påpeka att om Folkpartiet satsar t.ex. 200 miljoner ytterligare på ökad kontroll är det orimligt att öka kontrollen under 1999, och det är orimligt att under samma år tillgodoräkna sig 2,7 miljarder kronor. Var och en som vet någonting om kontroll och skattekontroll kan se att detta rör sig om rena rövarsiffror. Lars Leijonborg försöker då vrida sig ur detta genom att säga: De 200 miljonerna skall inte ses isolerat, utan dessa är ett led i en samlad politik med strukturreformer, sänkta skatter på hushållstjänster osv. - dvs. samma förslag som Kristdemokraterna har. Men faktum är att Kristdemokraterna, som föreslår samma strukturella förändringar, har tagit upp det hela till 600 miljoner, inte till 2,7 miljarder. Redan 600 miljoner är en våldsam överdrift. Det stämmer inte, utan det tar betydligt längre tid. Jag är mycket för en ökad skattekontroll, men man skall ha klart för sig att det tar tid att få in pengarna. Folkpartiet använder sig av rena rövarsiffror. Ett annat exempel gäller försäljning av statliga bolag. Folkpartiet räknade in 1 miljard i ränteinkomster under nästa år på försäljningar, trots att det inte är någonting som genomförs under en natt. Vi kan ju testa detta förslag mot Moderaternas förslag. Det finns väl inget annat parti som mer hängivet vill sälja ut statens egendom än vad Moderaterna vill så snabbt och så mycket som möjligt. Moderaterna räknar inte en enda krona för nästa år i ränteinkomster på grund av detta. Folkpartiet räknar 1 miljard. Så är det genomgående. Ert budgetalternativ finns inte. Det är inte värt att kallas för budgetalternativ. Mats Odell talade om detta med lösan sand. Men han märker tydligen inte att både han och Lars Leijonborg vadar i lösan sand. Jag konstaterar ändå - vilket kan vara förvånande med tanke på vad som tidigare har sagts i debatten - faktum, att vi i dag har det bästa budgetläget under hela 90-talet. Men det är givetvis inte så starkt att det tål en så hämningslös hantering och försämring av budgeten som Kristdemokraterna och Folkpartiet står för. Då hamnar vi i det moras som vi hade tidigare. Jag ser fem stora utmaningar för vårt land. Sverige skall besegra arbetslösheten. Vi skall ta steget in i kunskapssamhället. Vi skall värna och utveckla välfärden. Vi skall vara ett föregångsland i omställningen till ett miljövänligt och hållbart samhälle. Och vi skall utveckla en frisk och levande demokrati där alla kan känna sig delaktiga. Det är fem utmaningar, och i alla fem har vi med kampen mot arbetslösheten: utveckla näringslivet, satsa på kunskap och kompetens, värna välfärden, bygg det hållbara Sverige, gör människor till aktiva deltagare i demokratin. Välfärden skapas av ett folk i arbete. Utan arbete, ingen välfärd. Utan välfärd, ingen rättvisa. När jag nu yrkar bifall till finansutskottets förslag vill jag tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett mycket konstruktivt och bra samarbete. Jag ser med glädje fram emot ett fortsatt utvidgat och fördjupat samarbete oss emellan. Fru talman! Med den nya budgeten tar vi några viktiga steg på vägen mot målet långt där borta, ett solidaritetens samhälle, ett folkhem med omsorg om människa och miljö, ett Sverige där rättfärdigheten kan bo och där alla människor har lika värde. Vi socialdemokrater vill att solidariteten skall vara Sveriges väg att möta framtiden. Det är så vi får fria, trygga medborgare som kan göra vårt land till ett bra land att leva i.

Fru talman! Här skall det nu komma delegationer från när och fjärran och i finansutskottets regi studera ett av de få länder som har överskott i statsfinanserna. Det vore kanske lämpligt att Jan Bergqvist samtidigt organiserade ett studiebesök på Karolinska sjukhusets akutklinik för att se vad baksidan av detta mynt kan vara. Jag håller med Jan Bergqvist om att vi inte tar ut skatter för att göra livet surt för medborgarna. Men vi leder skatteligan. Det finns inget annat land inom OECD som har en så hög beskattning av sina medborgare, samtidigt som vi ligger på femtonde plats i välfärdsligan. Det är ju detta som är det stora bekymret, och det är detta som vi i jobballiansen vill gripa oss an. Vi är missmodiga och hänger läpp, säger Jan Bergqvist. Ja, och det gör vi för att det är 700 000 311 000 personer är undersysselsatta, alltså människor som av arbetsmarknadsskäl inte har så höga tjänstgöringskrav som de skulle vilja ha. Det finns 170 000 latent arbetssökande, och det är framför allt studerande som samtidigt söker arbete. Ovanpå detta kommer ytterligare 150 000-180 000 personer som är i konjunkturberoende arbetsmarknadsåtgärder - och detta när Sverige ligger på toppen av en högkonjunktur, Jan Bergqvist. Det är detta som gör att vi är lite dystra. Vi kan inte dela den glädje som Jan Bergqvist här gav uttryck för. Sedan ställde han några konkreta frågor, bl.a. hur mycket a-kassan skall höjas. Låt oss först konstatera att vad vi vill ha är en allmän och obligatorisk akassa. Det är väldigt många i dag som står utanför akassan. En höjning till en 33-procentig självfinansiering handlar om ca 120 kr per månad. Men, Jan Bergqvist, vi sänker nästa år skatten för alla med 220 kr och år 2000 med ca 310 kr, så alla tjänar på detta och vi får en bättre lönebildning.
Fru talman! Jag vill först konstatera när det gäller det som felaktigt kallas för välfärdsligan, för det handlar ju om jämförelser av bruttonationalprodukter mellan olika länder, att Sverige har rasat särskilt mycket i denna BNP-liga vid två tillfällen. Det var 1978-1981 och ännu mer 1991-1994. Nu har vi under den senaste mandatperioden börjat att klättra upp igen från 18:e till 15:e plats. Jag tror i och för sig att det finns förutsättningar för att vi kommer att knapra oss uppåt därifrån också. Det var alltså under de borgerliga åren som vi rasade i den här ligan. Jag upplevde inte att jag skildrade läget som enbart ljust och positivt. Jag tycker att det finns många problem, framför allt de sociala problemen och arbetslösheten, som är ett stort problem i det svenska samhället. Det är viktigt att vi tar itu med dessa problem. Då kan man inte göra som kristdemokraterna, dvs. att inte ha en stabil ekonomi att genomföra reformer och förbättringar utifrån, därför att då blir det bara bakslag. Skillnaden oss emellan är att vi föreslår förändringar och förbättringar i sjukvård, skola och omsorg. Vi har pengarna, och vi ser till att det verkligen sker förändringar. Ni har förhoppningar, men ni har inte förmåga att ta fram de resurser som behövs för att genomföra förändringarna.
Fru talman! Det kan i någon statistisk mening stämma att det gick utför snabbare under de djupaste internationella lågkonjunkturerna. Det är inte särskilt förvånansvärt. Sedan tycker jag att Jan Bergqvist gör en väldig poäng av att vi inte lyckas göra helt troligt att vi kan fasa in hela beloppet första året för de förstärkningar av budgeten som vi föreslår. Jag kan då trösta Jan Bergqvist med att vi till nästa budget kommer att göra en uppdelning med halvårseffekt, så att vi slipper den debatten. Det är nämligen så att det här självfallet kan vara en övergående effekt om man direkt efter ett val får makten och inte hinner lägga fram förslag till åtgärder på en gång. Men vi redovisar ändå bestående förändringar som ger bättre möjligheter att genomföra de reformer som vi föreslår och redovisar. Jag kan medge att det kan finnas ett glapp alldeles i början, men vi kommer att åtgärda detta till nästa budgetomgång. Det kan jag försäkra Jan Bergqvist.
Fru talman! Det är alltid glädjande med en syndare som sig bättrar. Det handlar ju inte bara om små tillfälliga felräkningar, utan de är systematiska i kristdemokraternas budgetförslag. Det handlar om trafikförsäkringen, egenavgiften i a-kassan och om avfallsskatten, där det inte bara är fråga om infasning, utan där har ni ju gjort en total dubbelräkning. Vidare handlar det om bedömningen av hur mycket man får in på skattekontrollen, om rehabiliteringen, utförsäljningen av statliga företag och ny beräkningsgrund för sjukpenninggrundad inkomst. Så det är väldigt mycket att rätta till. Men jag hoppas på framtiden. Jag ser ljust på framtiden, Mats Odell.
Fru talman! När jag hör Jan Bergqvist undrar jag lite grann var svensk arbetarrörelse är på väg. Vi går nu in på sjunde året med massarbetslöshet, och den frågan berördes bara med några tomma fraser mot slutet av Jan Bergqvists inlägg. Om jag är optimist eller pessimist är väl rätt ointressant, men statistik som redovisades i morse visar ju att svenska folket känner en ökad pessimism över svensk ekonomis utveckling. Ingen mer än några socialdemokratiska propagandatjänstemän tror att löftet om minskningen av arbetslösheten till sekelskiftet kommer att klaras. Från Konjunkturinstitutet har man sagt att det fattas 100 000 nya jobb för att ert nya löfte skall infrias. Ändå finns inga konkreta förslag. Sedan kritiseras vi för att vi kommer med en del sådana förslag, bl.a. en del förslag till skattesänkningar. När det gäller våra skattesänkningsförslag står det mycket, mycket tydligt att om det inte uppstår ett utrymme och våra besparingar inte räcker, får vi skjuta på skattesänkningarna. Så hela det avsnittet i Jan Bergqvists tal, då han i stället borde ha talat om jobben, faller ju platt till marken. Vi har nämligen exakt samma reservationer som regeringen har framfört i de sammanhangen. Göran Persson har sagt att det är en löjlig debatt, denna om jobben. När har en svensk arbetarledare på 1900-talet sagt att det är en löjlig debatt att diskutera hur vi skall få fart på sysselsättningen? Aldrig! Tyvärr bekräftar Jan Bergqvist genom sitt inlägg att den attityden tydligen är allmän inom det socialdemokratiska partiet, och det är mycket beklagligt.
Fru talman! Jag har lite svårt att ta Lars Leijonborg på allvar. Han kastar in ett citat om löjlig debatt. Jag känner inte närmare till det, men jag har talat med Göran Persson i så många sammanhang att jag vet att han tar kampen mot arbetslösheten på fullaste allvar. Lars Leijonborg behagade avfärda vad jag sade om kampen mot arbetslösheten som lösa fraser. Det är inga lösa fraser. Det är den viktigaste frågan för oss inom socialdemokratin. Vad som nu händer är ju dessbättre att arbetslösheten minskar och att sysselsättningen ökar. Vi kommer att ta nya tag för att driva utvecklingen åt rätt håll. Sedan är det patetiskt när Lars Leijonborg försöker försvara sig och sitt ofullständiga budgetalternativ med att säga att det finns brasklappar och att man har gjort reservationer. Om man tittar i era tabeller ser man att ni i konkreta siffror för ut förslagen. Det är inte så att ni väntar och ser, utan där finns förslagen väldigt entydigt i tryck. Sedan säger ni att ni får väl i så fall skjuta på det, dvs. att Folkpartiets politik skall skjutas på framtiden. Jag tycker i så fall att det är bättre att ni lägger hela er politik i papperskorgen.
Fru talman! Nu står det i tidningarna att barnbidragshöjningen kanske skall skjutas upp, och ert tjusiga löfte om maxtaxa i barnomsorgen tycks också skjutas upp osv. För politiska partier gäller ju att om de ekonomiska förutsättningarna inte föreligger, så har man inte råd. Här är vi mycket tydliga. Men skillnaden är att vi säger att först tar vi de sänkningar som ger fart på tillväxten, och dessa finansierar vi med besparingar. Jan Bergqvist sade att vi skall samla i ladorna. Innebär det att Jan Bergqvist inte stöder det som finansminister Åsbrink har sagt, nämligen att förhandlingarna, som skall starta nästa vecka, handlar om att sänka skatterna? Är det så att om det, som ni tror, finns ett överskott när vi har betalat 2 % av BNP på statsskulden och det ändå återstår 25-30 miljarder, skall skatterna ändå inte sänkas år 2001? Det är det som vi föreslår i vår motion. Skillnaden är ju att fram till 2001 har vi, om vi får bestämma, också möjlighet att sätta in konkreta tillväxtåtgärder. Nu bekymrar Jan Bergqvist sig för att våra åtgärder inte får full effekt från den 1 januari, men det beror ju på att ni röstade emot dem i maj. Vi lade fram samma förslag i maj. Hade ni röstat för dem då, hade de kunnat förverkligas och ge pengar den 1 januari. Då hade vi haft större möjligheter att ta itu med våra problem. Mona Sahlin säger gång på gång att vi måste göra något åt det här med hemtjänster, för det är en enorm svart sektor. Varför skall den vara svart? Om vi får den vit får vi in de skatteintäkter som vi tillgodogör oss i vårt budgetalternativ.
Fru talman! Jag bara konstaterar att Lars Leijonborg tyvärr inte svarade på frågan om hur mycket han vill höja a-kasseavgiften med för den vanlige akassemedlemmen. Sedan är det inte bara så att det här handlar om ett slags infasning och att om vi hade bifallit förslaget i maj så hade pengarna funnits på plats. Nu kommer det inte upp till beslut förrän i dag. Här handlar det ju om ett nästan groteskt överdrivande av inkomster. Det är alltså glädjekalkyler det handlar om. Och det handlar om att ni inte tar hänsyn till kostnader. Folkpartiet har alltså inget trovärdigt budgetalternativ. Det är den sorgliga sanningen. Den viktigaste frågan är hur vi skall bekämpa arbetslösheten. Det krävs att vi samlar alla goda krafter och går fram på bred front för att utveckla näringslivet. Det krävs att vi satsar på kunnande och kompetens, men vi måste också stärka den gemensamma sektorn och bygga ut vård, skola och omsorg. Det handlar om att vi satsar på att ställa om Sverige till det hållbara Sverige, om att bygga om Sverige så att det blir mer miljövänligt. Jag tror också att det handlar om att få människor mer engagerade så att de därmed också kan se vad som kan göras för framtiden. Det är den stora uppgiften. Lars Leijonborg kan aldrig ta ifrån oss socialdemokrater vårt engagemang i kampen mot arbetslösheten.

Det är en rad konkreta förslag, och vi har sagt att vi skall fortsätta på den vägen. Detta kallar han på ett enkelt sätt för svammel. Så enkelt är det inte att komma undan, Bo Lundgren. Bo Lundgren har inte svarat på min fråga om akassan, och han teg visligen när det gäller min kritik av det moderata budgetalternativet. Jag har full respekt för att han inte har något mer att säga om det. Men när han tar till brösttoner och talar om ansvar osv. vill jag säga: Ta då avstånd, Bo Lundgren, från det numera klassiska uttalandet här i kammaren. Bo Lundgren sade: "Om det är statsskuldräntorna som är problemet så finns inte det problemet. Det är bara att sänka skatten." Vad är det för sorts recept?

Fru talman! Det är viktigt att vi bygger ut den sociala välfärden och den sociala tryggheten på alla områden. Det skall vi göra i takt med att vi får ekonomiska resurser att göra det. Bo Lundgren anser att han vet vad som är kärnan i arbetslöshetsproblemet, och han avfärdar socialdemokratins synpunkter som svammel. Är man så självsäker som Bo Lundgren så förstår jag varför det gick så illa under den borgerliga tiden. Aldrig har bidragsberoendet ökat så kraftigt som när Bo Lundgren regerade. Aldrig har Sverige förlorat så många jobb. Aldrig har de offentliga utgifterna stigit till en sådan rekordnivå som under den tiden och aldrig har statsskuldräntorna och statsskulden ökat så snabbt. Detta är alltså den person som säger att han vet vad som är kärnan i arbetslöshetsproblemet och att allt annat är svammel.

Fru talman! Jag vill bara återgälda tacket till Jan Bergqvist och den socialdemokratiska riksdagsgruppen för ett bra samarbete under budgetperioden. Jag tycker att det känns bra att också ni, trots ett stort tryck, har stått emot kraven på ökade utgifter som skulle kunna spränga de här utgiftsramarna. Jag vill också passa på att yrka bifall till reservation 7, som handlar om folkomröstning. Om det nu mot all förmodan skulle uppstå en majoritet i riksdagen för ett svenskt deltagande i EMU tycker jag att det är rimligt att ett sådant beslut fattas av det svenska folket. Vi borde kunna enas om, tycker jag, i den här riksdagen att ett sådant stort beslut skulle underställas en folkomröstning.
Fru talman! I likhet med Peter Eriksson vill jag återgälda tacket för ett konstruktivt arbete i finansutskottet. Jag vill också klarlägga vissa saker. Finansutskottet vårdar ju om budgeten, och finansutskottets ordförande har här förtjänstfullt avslöjat dem som för fram låtsasfinansieringar av skattesänkningar. Det är mycket bra. Jag vill ta upp en annan del av budgetprocessen. Vi i Vänstern och socialdemokraterna tycker att det kan vara bra med maxtaxa i barnomsorgen. En del har sagt att om vi får fler i arbete får vi ökade statsinkomster och att detta kan vara ett sätt att finansiera en sådan åtgärd. Men, Jan Bergqvist, om jag har förstått principen om utgiftstak korrekt, kommer ökade skatteinkomster inte att ge oss bättre möjligheter att finansiera en sådan reform. Jan Bergqvist kan väl hjälpa mig, som är litet yngre i finansutskottet, att se om jag har förstått detta rätt. Jag har också några frågor om skatterna. Det skall ju föras skattesamtal nästa vecka. Jag tror att vi kanske redan nu kan konstatera ett mått av enighet här. Det vore en bra start på samtalen. Jag tror att vi i Vänsterpartiet och socialdemokraterna är överens på fem punkter, och jag vill kontrollera det. 1. Skatterna bör sänkas för låg och medelinkomsttagare. 2. Internationell kapitalflykt bör stoppas genom ökat samarbete. Ett bra instrument vore internationella överenskommelser om minimiskattesatser inom 3. Man bör överväga sänkt skatt på tjänster. 4. Skattereglerna för enskilda firmor och handelsbolag är för krångliga. De bör förenklas. Småföretagsdelegationens arbete bör ligga till grund för det. 5. Vi skall aktivt använda oss av skatt på energi och miljöavgifter för att skapa ett samhälle i ekologisk balans. Här kommer Skatteväxlingskommitténs arbete in. Jag tror att vi är överens om de här fem punkterna.
Fru talman! Jag tycker att vi väl kan vänta till skatteöverläggningarna med att ta upp den diskussionen. Jag kan glädja Lars Bäckström med att om vi nu pressar tillbaka arbetslösheten och ökar sysselsättningen, vilket är den process som nu pågår, kommer det inte bara att leda till ökade skatteinkomster, utan dessutom kommer också statens utgifter för arbetslösheten att minska. Därmed skapas ett utrymme för förbättringar i den sociala välfärden och i andra sammanhang.
Fru talman! Det är inte helt säkert. När sysselsättningen går upp brukar också arbetsutbudet öka, så att fler söker arbete. Det är alltså inte en så enkel och rak korrespondens mellan de här två posterna. Det är fråga om ett ganska känt ekonomiskt samband. Om vi får upp sysselsättningen, får vi också ökade utgifter för sjukförsäkringen, och då ökar trycket under utgiftstaket. Också det är en egenartad effekt av taken. Det är i vart fall inget rakt samband mellan ökad sysselsättning och ökade möjligheter att genomföra sociala reformer så länge vi har taket kvar. Men det är klart att taket kan höjas - som man har gjort i den här lokalen - om man samtidigt klarar att fortsätta med amorteringarna. Då kommer det inte ens att väckas en oro på de finansiella marknaderna. Eller hur, Jan

Fru talman! Varför ställs frågan över huvud taget, om frågeställaren vet svaret? När det gäller sysselsättningen är det väl i och för sig riktigt att det finns många faktorer som verkar åt det ena eller det andra hållet. Det hindrar dock inte att det när man ser till helheten alldeles uppenbart är en stor samhällsekonomisk vinst med en ökad sysselsättning. Det är också bättre i förhållande till budgeten, både på inkomstsidan och på utgiftssidan. Jag ser alltså inte framför mig att vi behöver höja några utgiftstak, utan vi skall klara det här ändå.

Fru talman! Riksdagen skall senare besluta om budgeten för 1999. Jag konstaterar med stor glädje och tillfredsställelse att det har varit möjligt att nå en uppgörelse om budgetpropositionen som samlar en majoritet i riksdagen och att vi därefter genom det arbete som har bedrivits i riksdagens olika utskott, inte minst i finansutskottet, nu är nära ett definitivt beslut om budgeten för nästa år. Det är mycket glädjande, och jag vill liksom andra ge en eloge till dem som har bidragit till detta. Dit hör naturligtvis socialdemokraterna i finansutskottet och den socialdemokratiska riksdagsgruppen - Jan Bergqvist har spelat en central roll i det sammanhanget - men dit hör också Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som jag tycker har ställt upp på ett alldeles utomordentligt sätt. Det är en styrka för Sverige att detta har uppnåtts. Det innebär ett ansvarstagande för en stark budget och för en stark ekonomi. Sedan budgetpropositionen lades fram har räntorna sjunkit. Räntedifferensen mot Tyskland har halverats, och den låga inflationen har befästs ytterligare. Det är ett uttryck för ett stigande förtroende för svensk ekonomi. Det är aldrig lätt att gå igenom en sådan här process. Det är en ny situation för många inblandade. Det finns många krav och önskemål från de olika partierna och från de enskilda riksdagsmännen. Alla dessa kan inte tillgodoses, framför allt inte i det korta perspektivet. Det här har ändå gått bra. Smärre incidenter må ha inträffat. Det har skrivits en och annan artikel som föranlett höjda ögonbryn, men sett till helheten tycker jag att det har fungerat utomordentligt bra. Det är en glädje och en styrka för Sverige att det är på det sättet. Vi har haft en diskussion under den senaste tiden om pengarna till försvarspolitiken. Det har på det området förekommit en oerhörd desinformation, och till den har också några av talarna i den tidigare debatten bidragit. När Bo Lundgren talar om löftesbrott far han med osanning. Det har inte brutits några löften i den här frågan. Det är inte heller så, som det har påståtts, att det har uppkommit några gapande hål i försvarsbudgeten till följd av en anslagsteknisk omläggning. Detta är fullständigt felaktigt. Försvarets ekonomiska problem sammanhänger med överplanering och med ständiga fördyringar och överskridanden. Dessa problem måste Försvarsmakten lösa precis som alla andra myndigheter och verksamhetsområden får göra. Det krävs en bättre styrning och kontroll för att hålla försvarsutgifterna inom de ramar som regering och riksdag fastställer. Det kan inte vara så att den budgetdisciplin som ligger i den nya budgetprocessen skall tillämpas på alla andra områden utom inom försvaret. Den måste gälla också där. Alla verksamheter har att rätta sig efter de beslut som regering och riksdag fattar, utan några undantag. Vi har under senare tid kunnat iaktta förändringar i den internationella ekonomiska bilden. Problemen startade i några av de länder som tidigare har höjts till skyarna - inte minst av de svenska moderaterna - som föredömen i fråga om tillväxt och utveckling; förebilder som även vi alltmer borde efterlikna. Nu visar det sig att några mirakelmaskiner inte heller där hade konstruerats. Dessa länder har hamnat i allvarliga ekonomiska problem. I spåren av detta följer mycket stora politiska och sociala problem. Även Sverige påverkas av detta. Vår export till dessa länder har gått ned kraftigt under senare tid, och dessvärre har också de problem som uppstått i vissa länder i Asien spritt sig till andra länder i Asien och till andra världsdelar. Även Sverige påverkas av detta. När vi nu diskuterar den ekonomiska bilden i Sverige är det inte fråga om att några förändringar i den inhemska ekonomin har gått i negativ riktning. Snarare skulle jag vilja säga att den positiva bild som vi har kunnat iaktta en tid har förstärkts. Den reala ekonomin i Sverige har fortsatt att utvecklas mycket väl. Det framgår inte riktigt av en del av de inlägg som har gjorts här, men det är ett faktum att det senaste året har sysselsättningen stigit med drygt 100 000 personer. Jag vill jämföra med det långsiktiga mål för sysselsättningen som vi har satt upp och som innebär en genomsnittlig årlig ökning med 55 000 personer. Den skall för all del ske i både högoch lågkonjunktur, så det är genomsnittssiffror vi talar om. Men 100 000 personer har sysselsättningen ökat med det senaste året, och det rimmar inte särskilt väl med de oerhört dystra utsagor som här har gjorts både om de gångna åren och om framtiden. Det är klart att Sverige påverkas av den internationella bilden, och man kan ju göra regeringen ansvarig för detta. Det framstår ju närmast som att allt är den socialdemokratiska regeringens fel, eller också är det samarbetet med de båda andra partierna som har orsakat dessa problem. Det är att något överskatta vårt inflytande över den globala ekonomiska situationen. Visst påverkas vi av detta, och det kan innebära att den goda tillväxt som nu pågår blir något långsammare under kommande år än vad som eljest hade blivit fallet. Mats Odell har tidigare talat om att det är så uselt i Sverige trots att vi nu står på toppen av en högkonjunktur. Sanningen är väl snarare att vi fortfarande befinner oss i en konjunkturuppgång, men den kan möjligen få ett lite annat förlopp till följd av den internationella utvecklingen. Det här kan vi inte isolera oss ifrån. Vi skall inte ens försöka göra detta. Vi är en del av en internationell ekonomi. Vi får ta både för och nackdelar med detta. Fördelarna är, som jag ser det, mycket större än nackdelarna. I ett annat avseende har den internationella bilden snarare ljusnat på senare tid. Risken för en finansiell härdsmälta, som många har uttalat sig om, är förmodligen mycket mindre nu än vad den såg ut att vara för några månader sedan. Det är naturligtvis bra att utvecklingen i det avseendet ser ut att gå åt rätt håll. Men det kommer inte att gå av sig själv. Det krävs ett ökat internationellt samarbete, både för att hantera de kriser som uppstår och har uppstått och för att minska risken för och förebygga framtida kriser. Detta är ett samarbete som Sverige deltar i, och vi skall så långt vi förmår påskynda och driva på denna utveckling. Vi gör det inom EU, och vi gör det inom andra internationella organisationer. Jag ser det här som mycket viktigt. Över huvud taget ser jag att möjligheterna till ett internationellt samarbete har förbättrats på senare tid. Det handlar inte minst om samarbetet inom Europa och inom EU. 13 av 15 medlemsländer inom Europeiska unionen styrs i dag av socialdemokratiska regeringar, i vissa länder i koalition med andra partier. Jag som har varit med under några år och bevittnat dessa regimskiften kan notera en påtaglig förbättring i samarbetsklimatet och en större samsyn när det gäller att arbeta med frågor som handlar om tillväxt och sysselsättning. Möjligheterna att framgångsrikt bedriva ett sysselsättningssamarbete är bättre nu än de någonsin har varit tidigare, och vi kan även se detta på andra områden. Hur skall vi kunna få en effektiv miljöpolitik om vi inte förmår att samarbeta över nationsgränserna och om vi inte förmår att dra med oss andra länder, som än så länge dessvärre har lägre ambitioner än Sverige inom miljöpolitiken? Om vi inte kan få med oss dem blir det mycket svårt att nå ytterligare framgångar inom miljöpolitiken. Ett annat område som vi diskuterar på EU-nivå är skattesamarbete. Jag delar den uppfattning som andra har framfört om att vi inte skall acceptera en överstatlig skattepolitik. Den skattepolitik som gäller Sverige skall fortsatt beslutas i denna kammare. Men det hindrar inte att det finns vissa områden där det är en fördel att vi kan samarbeta för att motverka och bekämpa den illojala och skadliga skattekonkurrens som förekommer där andra länder genom särordningar försöker dra till sig verksamheter och företag från oss andra och därmed minska tillväxten och sysselsättningen i de länder som inte tillämpar den här typen av ordningar. Det är ett viktigt område där jag hoppas att vi också kan nå framgångar under de kommande åren. Fru talman! Den här debatten har handlat mycket om förmågan att finansiera förslag och att följa de regler som gäller i budgetsammanhang. Jag måste, i likhet med Jan Bergqvist och Lars Bäckström, konstatera att det finns utomordentligt stora brister hos vissa av de borgerliga partierna. Jag tycker att det är tråkigt med denna utveckling hos Folkpartiet, som ändå ur sina led har frambringat några finans och budgetministrar - för all del inga lysande perioder för svensk budgetutveckling, men ändå personer som kännetecknades av yrkesskicklighet och hederlighet. Detta kan jämföras med det förfall i budgetredovisningen som nu förekommer. Jag vill instämma i vad Lars Bäckström sade: Det krävs en skärpning. Så här kan man inte fortsätta arbeta. Det gör inget bra intryck. Jag vill också ställa en fråga till Bo Lundgren och till Mats Odell. Tycker ni att det är riktigt som era partivänner i försvarsutskottet har gjort, nämligen att lösa ett problem genom att tillskjuta mera pengar till en sektor och avskriva en skuld på 6 miljarder kronor? Är det förenligt med den nya budgetprocessens principer och anda? Ställer ni er bakom det agerandet eller tar ni avstånd från det? Om ni ställer er bakom detta agerande: Är ni beredda att tillgripa det på andra områden också? Det finns andra verksamheter som också har skulder som kan upplevas som betungande. Om ni skall framstå som renlevnadsmän när det gäller budgetdisciplin vore det väldigt bra att få ett klargörande besked på den punkten i denna debatt. Det har också mycket att göra med er trovärdighet som ekonomisk-politiska talesmän för era partier. Fru talman! Det viktigaste är ändå, nu när budgeten i det närmaste är klar - det kommer ju att fattas beslut om den i kammaren senare - att titta framåt på det viktiga arbete som vi har framför oss. Däri måste ingå fortsatt budgetdisciplin, dvs. att inte äventyra de framgångar som vi med stor möda har uppnått i budgetsaneringen och som i så hög grad har bidragit till lägre räntor, låg inflation och ökat förtroende för svensk ekonomi. I detta arbete har för övrigt även Centerpartiet i hög grad medverkat under den gångna mandatperioden. Nu handlar det om att bygga på de framgångarna med andra typer av åtgärder som stärker utvecklingen i fråga om tillväxt och sysselsättning. Vi har formulerat ett ambitiöst sysselsättningsmål för de kommande åren, och det kommer inte att vara möjligt att uppnå det om vi inte får en god tillväxt i ekonomin. Det kommer inte att vara möjligt att uppnå det om vi inte vidtar åtgärder av en rad olika slag. Ingen skall tro - och ibland kan den politiska debatten tyvärr leda i den riktningen - att detta åstadkoms med en proposition med några snabba klipp, ett alexanderhugg som en gång för alla fixar de här problemen. Så är det inte. Det här är ett långsiktigt och tålmodigt arbete som måste bedrivas inom en rad olika områden inom politiken och som kommer att ta åtskilliga år i anspråk. Det är många olika områden som berörs. Det handlar om att skapa förutsättningar för en bättre lönebildning. Där har regeringens utredare nyligen lagt fram ett förslag som nu skall ut på remiss och som vi får bedöma längre fram. Det handlar över huvud taget om att få en bättre fungerande arbetsmarknad. I vid bemärkelse måste vi se över arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om de kommande skatteöverläggningarna, där jag hoppas - jag vill gärna upprepa det - att det skall vara möjligt att uppnå en bred uppslutning kring en skattereform som förbättrar betingelserna för tillväxt och sysselsättning men inte äventyrar starka offentliga finanser, inte äventyrar de satsningar på vård, skola och omsorg som vi vill göra och inte äventyrar fördelningspolitiken och leder till ökade klyftor. Det kan vi inte acceptera. Det handlar om fortsatta insatser på utbildningsoch forskningsområdet. Det handlar om att förbättra betingelserna för företagande i Sverige, och det handlar inte minst om att fullt ut delta i ett internationellt samarbete på Europanivå och i andra sammanhang. Med detta, fru talman, tror jag att vi har möjlighet under de kommande åren att förbättra tillväxt och sysselsättning och därmed grunden för välfärdspolitiken i vårt land.

Fru talman! Erik Åsbrink säger att åtgärder för ökad tillväxt inte kommer genom snabba klipp eller alexanderhugg. Det kan vi säkert hålla med om, men någon gång måste förslagen komma. Någon gång måste man lyfta svärdet och spänna bågen. Nu har ni i fyra år ropat: Skott kommer. Det vore intressant att höra om det nu kommer en tillväxtproposition. Vad är dagsnoteringen vad gäller exempelvis en skatterabatt på hushållstjänster? Har ni någon ställning i det krig som pågår inom regeringen i den frågan som kan meddelas en omvärld i dag? Det vore väldigt intressant. Erik Åsbrink frågar om skuldavskrivning är en möjlighet. Jag kan inte svara på det. Det är viktigt att vi ser till att utgifterna håller sig inom utgiftstaket om vi skall vara trovärdiga. Då är jag inne på min fråga till Erik Åsbrink. Den här budgetdisciplinen handlade nu om försvaret. Jag har tidigare ställt frågan till Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter. Vi står nu, att döma av en initierad artikel den 20 oktober i Dagens Industri, som av alla bedömare betraktas som en medveten läcka från regeringen, inför en uppgörelse med Sydkraft som kommer att kosta de svenska skattebetalarna ca 5 miljarder kronor. Det kanske är 4, 7 eller 10 miljarder. Var finns de pengarna, Erik Åsbrink? Jag är som vice ordförande i finansutskottet intresserad av hur regeringen tänker sig att finansiera denna direkta eller indirekta överföring till aktieägarna i Sydkraft. Det vore bra om man åtminstone kunde ange de principer som tänker sig, utan att avslöja några saker som kan försvåra de fortsatta förhandlingarna. Slutligen vore det intressant, fru talman, att veta om Erik Åsbrink tror att den tudelade principen för budgetberedning är långsiktigt hållbar, att man har en utgiftsallians om utgifterna och en annan politisk allians om inkomsterna.

Fru talman! Jag blev väldigt förvånad över att som svar på min fråga om skuldavskrivningen är acceptabel eller inte få höra: Jag vet inte. Jag tycker nog att Mats Odell skall ta reda på den saken i så fall. Det är ingen liten fråga. Det handlar om att visa respekt för budgetprocessen i dess olika delar och att inte tillgripa kryphål och fiffel för att ta sig ur greppet och därmed kunna utanordna ett antal miljarder i nya pengar till ett visst område. Om det knepet tillåts på detta område, vad är det då som hindrar att det tillgrips på alla andra områden? Det är ingen liten fråga, Mats Odell. Jag tycker faktiskt att en person som i andra sammanhang talar med så oerhört högt tonläge om budgetdisciplin och ordning och reda borde se efter hur det förhåller sig. Jag emotser ett svar med det snaraste på den punkten. Det handlar om att visa lite konsekvens och visa lite moral och etik också i budgetpolitiken. När kommer tillväxtpropositionen? frågade Mats Odell. Jag försökte i mitt anförande säga att det inte handlar om en enstaka proposition. Det handlar om ett långsiktigt arbete som pågår över flera år och som täcker många politikområden. Det är inte så att den första åtgärden kommer någon gång i framtiden. Vi har redan vidtagit en mängd åtgärder av det slaget. Dit hör inte minst budgetsaneringen. Det är klart att den har skapat oerhört mycket stabilare grund för den tillväxt som nu pågår, för halverade räntor och för att sysselsättningen nu har ökat med 100 000 personer det senaste året. Vi har också vidtagit en rad andra åtgärder för bygga ut utbildningsväsendet och för att sänka skatterna för små och medelstora företag. Vi gjorde mycket av detta i samarbete med Centerpartiet. Mats Odells hånfulla tillmälen drabbar i så fall lika mycket Centerpartiet som Socialdemokraterna, eftersom vi gemensamt stått för den politiken under de gångna åren. En del av de åtgärderna har inte ens trätt i kraft utan kommer vid årsskiftet. Vi har inte sett den fulla effekten av dem, men den kommer. De skall naturligtvis kompletteras med fler åtgärder på andra områden.
Fru talman! Om finansministern riktar frågan till mig om uppgörelsen som regeringen har träffat med en stor del av oppositionen ryms inom utgiftstaken visar det enbart på det sönderfall som nu pågår inom regeringen. Det här var faktiskt en uppgörelse. Vi har hållit fast vid den uppgörelsen. Jag håller fast vid min grundprincip, nämligen att statens utgifter måste rymmas inom utgiftstaken. En regering som gör upp om en så pass allvarlig fråga bör i första hand ha huvudansvaret för att se till att det sker. I andra hand måste man gemensamt hitta en finansiering för de utgifterna. Då är jag tillbaka till min fråga, som finansministern inte alls svarade på. Hur tänker man sig att finansiera snabbstängningen av Barsebäck? Det handlar om minst lika mycket som de försvarskostnader som nu har varit föremål för så omfattande debatt. Det vore intressant om finansministern angav någon modell för hur han har tänkt sig att finansiera detta. De finns i varje fall inte synliga i det budgetalternativ och budgetramar som riksdagen förväntas fatta beslut om inom några timmar. Det tycker jag som finansutskottets vice ordförande är en mycket beklaglig princip.
Fru talman! Det var många slingerbultar i detta inlägg. Den dag det finns ett konkret förslag om kostnader skall vi också ta ställning till finansieringen. Det kommer Mats Odell och alla andra att få vara med om i kammaren. I stället för att nu spekulera om framtida händelser, som vi inte vet säkert när de inträffar och exakt vilken innebörd de har, är det ganska rimligt att Mats Odell har en uppfattning om någonting som faktiskt skall avgöras av riksdagen nu, nämligen utgifterna på försvarsområdet. Är det möjligt eller inte möjligt att skriva av 6 miljarder, och därmed bereda utrymme för 6 miljarder i nya utgifter? Jag begär att Mats Odell skall lämna ett klart besked. Får man göra på det sättet? Om man får göra det på försvarsområdet, får man då göra det på alla andra områden? Formellt kan det sägas att man räddar utgiftstaket. Men i praktiken har man ju använt sig av fiffel och bokföringstricks för att utanordna mer pengar till ett visst område. Om man avskriver den skulden kommer det att leda till att statsskulden i motsvarande mån blir större. Den kan man inte avskriva. Där finns inga bokföringstricks. Den blir 6 miljarder större om man tillgriper de metoderna. Jag tycker att det är mycket märkligt att Mats Odell inte har en uppfattning i den frågan. Jag kommer att återkomma med krav på besked. Förr eller senare förväntar jag mig att få klara besked från Mats
Fru talman! Det vore värdefullt om finansministern kunde rätta till ett missförstånd som jag tror att Jan Bergqvist har skapat i den här debatten. Sverige har världens högsta skattetryck. Det ligger nu på nivån 55 %. Trots att det i budgetproposition efter budgetproposition har sagts att det skall sjunka stiger det snarast fortfarande. Ni har prognoser. Jan Bergqvist gjorde en poäng av att jag inte borde tro på era prognoser, men ni själva borde ju tro på dem. Om Sverige år 2001 har ett budgetöverskott på uppemot 70 miljarder, som det står i era prognoser, och det kostar 45 miljarder eller något sådant att betala av 2 % på statsskulden, kan man då tänka sig att sänka skatterna för det som återstår? Är det en orimlig tanke? Häromåret skrev ni "överföring till hushåll" på det beloppet. Det gör ni inte längre. Nu har ni haft en kampanj före valet om att det inte går att förena bevarad välfärd med sänkta skatter, när nästan allt tyder på att det är precis tvärtom. Vi kan bara på sikt bevara välfärden i Sverige om vi sänker skatterna. Nu hade finansministern häromdagen en pressträff där han trots den där annonskampanjen sade: Ja, jag vill sänka skatterna. Gör då klart för Jan Bergqvist och andra att om vi genom tillväxt har skapat ett utrymme skall vi naturligtvis använda det till att sänka skatterna. Om finansministern svarar ja på den självklara frågan faller också kritiken mot Folkpartiets budgetalternativ. Vi har bara sagt: Finns det ett överskott när vi har betalat av på statsskulden skall vi sänka skatterna. Är det någonting fel med det resonemanget?
Fru talman! Jag tänker vara väldigt försiktig med att lova ut pengar, vare sig till skattesänkningar eller utgiftsökningar. Vi har kalkyler som sträcker sig ett antal år fram i tiden. Men vi vet också hur sårbara de är, t.ex. till följd av den internationella utvecklingen. Lars Leijonborg har utmålat ett skräckscenario för svensk ekonomi å ena sidan, men samtidigt låtsas han som om de här kalkylerna är totalt opåverkade av detta. Det går ju inte ihop. Jag måste ställa frågan: När blir det en upprustning av Folkpartiets ekonomisk-politiska kompetens så vi slipper se dessa pinsamheter i era budgetmotioner. Jag vill inte jämföra Lars Leijonborg med Lucky Luke. Lars Leijonborg är snarare en i Daltonligan, de här småskumma, inte alltför smarta bröderna som försöker ställa till förtret hela tiden, med dessbättre misslyckas. I den kretsen ingår ju redan Bo Lundgren och Mats Odell. Jag är rädd för att även Lars Leijonborg sällar sig till den skaran. Jag hoppas att inte Lena Ek gör det.
Fru talman! Detta är tom retorik som inte är värd att bemöta. Inget har kunnat sägas här som tyder på att Folkpartiet skulle ha ett svagt budgetalternativ. Det finns en omfattande dokumentation som stöder det vi säger på fuskområdet. Det är ju en av de saker som Jan Bergqvist har tagit upp. Det är dessutom så att Erik Åsbrinks kolleger i regeringen, Björn Rosengren och Mona Sahlin, ofta återkommer till att det omfattande svartjobbet i hushållssektorn är ett problem. Om vi kan få ned det, ökar statens skatteinkomster. Det är väl inget konstigt med det. Jag fick inget begripligt svar. Det visar ju att Socialdemokraterna sitter fast i högskattetänkandet. Inte ens om man har betalat av på statsskulden och har 30 miljarder är man beredd att lova att man skall sänka skatterna. Erik Åsbrink sade att nu är det socialdemokrater i EU och nu har de kommit fram med intressanta förslag på tillväxt och sysselsättningsområdet. Då vill jag fråga: Vilka rekommendationer från EU kommer Sverige att följa för att få fart på jobben? Jag målar inte ut något skräckscenario. Jag bygger på Konjunkturinstitutets rapporter om svagare tillväxt än vad regeringen har trott. Över 100 000 jobb saknas i ert nya sysselsättningsmål. Ni är handlingsförlamade. Ni är som Kronblom. Ni ligger på soffan. Ni får ingenting gjort. Det är det som är problemet med er regering.